Herr talman! I proposition 1984/85:18 föreslår regeringen införandet av en ny skatt — för vilken gång i ordningen vågar jag inte säga. Denna gång gäller det en statlig fastighetsskatt. Vägen fram till riksdagen har varit krokig när det gäller denna proposition. Lagrådet har granskat lagförslagen, och detta förslag har därefter delvis omarbetats. Men även det nu föreliggande förslaget är värt stark kritik. Utarbetandet av lagförslaget har inte föregåtts av någon sedvanlig utredning. Inte heller har det varit föremål för remissförfarande, bortsett från att man inhämtat yttrande från några myndigheter rörande skattens lagtekniska konstruktion och beskattningsförfarandet. Lagrådets möjligheter att bedöma det remitterade lagförslaget har därför varit begränsade. Lagrådet säger bl.a. att den grundläggande förutsättningen för en skattelagstiftning är att denna skall vara rättvis på så sätt att lika fall skall behandlas lika. Vidare gäller att den aktuella pålagan bör fördelas med hänsyn till de skattskyldigas ekonomiska bärkraft. Lagrådet anför också att lagstiftningen är krånglig och svårförståelig. Kritiken från lagrådet — att den föreslagna skatten inte fördelar pålagan efter bärkraft — finner vi, i likhet med flera motionärer, relevant även när det gäller det nu föreliggande skatteförslaget. Till saken hör att de som innehar statsbelånade hus förutskickas få kompensation för skatten. Konsekvensen blir att de som redan har de högsta boendekostnaderna — vi tänker särskilt på småhusägare som finansierat sina hus utan statliga lån och egnahemsägare som under senare år förvärvat ett äldre hus — drabbas hårdast av skatten. Det rör sig ofta om flerbarnsfamiljer som redan har en svår ekonomisk situation. Även för pensionärer som amorterat ned sina lån kan skatten bli en kännbar pålaga. Lagrådets antagande att det bland de fastighetsägare — särskilt ägare av småhus — som inte finansierat sitt fastighetsinnehav genom statliga lån, kan finnas åtskilliga som har fått vidkännas kapitalkostnadsökningar jämförbara med dem som uppkommit på grund av upptrappningen av de garanterade räntorna, tillbakavisas av bostadsministern med svepande formuleringar som utskottet inte kan godta. Enligt utskottets uppfattning har lagrådet rätt, bl.a. med tanke på den snabba ökningen av det allmäna ränteläget som skett efter 1979. Även i fråga om flerfamiljshus kommer den sammanlagda effekten av skatten och bidragen att diskriminera fastigheter som inte är statligt belånade. Därtill kommer att de olika skattesatserna — en högre för konventionellt beskattade fastigheter och en lägre för schablonbeskattade fastigheter som ofta tillhör allmännyttan — gör att de privata fastighetsägarna till följd av bruksvärdesystemet inte ens kan ta ut tillräcklig hyra för att erhålla kostnadstäckning för skatten. Hur detta samband fungerar utvecklades ingående av bostadsministern i samband med hyreshusavgiftens införande, och skatteutskottet biträdde då hans ståndpunkt i denna fråga. I korthet gick resonemanget då ut på att en neutral skatt måste vara lika stor för alla och avdragsgill för dem som hade att ta upp ett mot skatten motsvarande belopp som skattepliktig intäkt eller möjligen lägre för den sistnämnda kategorin och icke avdragsgill för någon. Det förefaller utskottet mycket märkligt att bostadsministern efter så kort tid lägger fram förslag som går stick i stäv mot den uppfattning han tidigare framfört. Enligt vår uppfattning finns det ingen anledning att genom en skattedifferentiering missgynna det enskilt ägda fastighetsbeståndet. Av den utredning som Tekniska högskolan utfört på uppdrag av utskottet med anledning av propositionen framgår att ökningen av kapitalkostnaderna och speciellt räntekostnaderna för lånat kapital under perioden 1979-1982 varit snabbare i det enskilda beståndet av bostadshyreshus än i det allmännyttigt ägda och att ökningen varit speciellt accentuerad i det äldre enskilda beståndet. Vidare påvisas i utredningen att direktavkastningen under den första tioårsperioden av ett innehav till följd av räntekostnaderna ofta är låg eller t.o.m. negativ. Dessa uppgifter i utredningen vinner stöd av andra uppgifter som läggs fram i bostadskommitténs delbetänkande. Att mot den bakgrunden belasta fastighetsbeståndet med en diskriminerande skatt förefaller enligt min uppfattning inte vara välbetänkt. Från centerns sida vill vi instämma i den kritik som lagrådet framfört. Vi anser det som helt otillfredsställande att en så invecklad proposition med ett så omdiskuterat och kontroversiellt innehåll framläggs utan att det föregåtts av någon offentlig utredning eller remissbehandling. Regeringen förbigår också den av regeringen själv tillsatta bostadskommittén. Förslaget om statlig fastighetsskatt är från många utgångspunkter oacceptabelt och bör därför avvisas. Som framgår av centerns partimotion yrkar vi avslag på propositionen av bl.a. följande skäl: Fastighetsskatten höjer ytterligare skattetrycket. Fastighetsskatten tas inte ut efter bärkraft. Den utgår på fastighetens taxeringsvärde oberoende av den skattskyldiges egen ekonomiska situation. Fastighetsskatten kommer att fungera på samma sätt som om förmögenhetsskatten skulle tas ut på bruttoförmögenheten utan hänsyn till lån eller skulder. Fastighetsskatten är orättvis, inte minst på grund av det sätt enligt vilket vissa subventioner nu förmodligen kommer att utgå. Mycket mera skulle vara att säga om det kompensationssystem som regeringen föreslagit, men den delen av denna fråga ligger inte inom skatteutskottets arbetsområde. Säkerligen kommer denna del att noga diskuteras av bostadsutskottets ledamöter. Som framgår av reservationerna står utskottets icke-socialistiska ledamöter eniga om att yrka avslag på propositionen. Det finns inga skäl att belasta fastigheterna med någon ny skatt. Skarp kritik har riktats mot förslaget inte bara från lagrådet utan också från riksskatteverket och datainspektionen. Utskottet har inte haft tillgång till annat material än de skrivelser som ingetts till bostadsdepartementet från vissa intresseorganisationer inom bostadssektorn. Vi bör uppmärksamma att samtliga dessa organisationer ställt sig negativa till införandet av en fastighetsskatt med den föreslagna utformningen. Herr talman! Ingegerd Troedsson har i sitt anförande yrkat på återförvisning av ärendet till skatteutskottet. Detta ser jag som ett led i försöken att förhindra införandet av denna nya skatt, och jag vill på denna punkt instämma i yrkandet om återförvisning av ärendet. Skulle yrkandet avslås ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3, som har fogats till detta utskottsbetänkande.

Herr talman! Jag kan i alla delar instämma i den kritik som förste vice talman Ingegerd Troedsson och Stig Josefson anförde tidigare beträffande detta ärendes behandling. Förslaget till fastighetsskatt är ytterligare ett i den långa rad av dåligt beredda och illa genomtänkta förslag som har kommit på skatteområdet sedan regeringstillträdet. Frågan är rent av om inte denna proposition tar priset i detta avseende. Jag ansluter mig därför till det yrkande om återförvisning till skatteutskottet som tidigare har framställts. Faller detta, yrkar jag i andra hand bifall till reservation 1. Folkpartiet avvisar alltså förslaget att införa en statlig fastighetsskatt. Vi gör detta av bl.a. följande skäl. För det första är inte svenska folkets problem att vi har för få skatter och ett för lågt skatteuttag. Problemet är det rakt motsatta, nämligen att skattetrycket är för högt och skatterna alldeles för många. Fastighetsskatten innebär ett skärpt skattetryck och ytterligare skatteregler, vilket vi avvisar. För det andra är inte bostadssektorns problem att dess beroende av subventioner är för litet eller att reglerna för finansiering och beskattning är för enkla och lättöverskådliga. Problemet är det rakt motsatta, nämligen att subventionerna är för höga och skatteuttaget likaså. Fastighetsskatten med sitt vidhängande förslag till bidrag till skatten innebär mera subventioner och mera skatter. För det tredje är inte krånglet inom bostadssektorn för litet. Det är på tok för stort. Fastighetsskatten ökar detta krångel. För det fjärde är fastighetsskatten inte konkurrensneutral. För det femte är fastighetsskatten inte rättvis. Folkpartiet har som socialt reformparti tagit ställning för huvuddelen av de sociala reformer som har införts i vårt land. Därmed har vi också tagit på oss ansvaret för finansieringen. När nu skattetrycket nått den höjd det har i dag anser vi dock inte att det går att vidare höja skatterna för att den vägen uppbringa erforderliga medel. Tvärtom har vi från folkpartiets sida sagt att skattetrycket på sikt bör sänkas. Andra vägar måste väljas än den ensidiga skattehöjningspolitik som tycks vara socialdemokraternas säregna uppfattning om hur man skapar svängrum i stället för svångrem. Från folkpartiets sida har vi klart uttalat att denna skatt kommer att försvinna om vår mening får råda. Efter de uttalanden som har gjorts här i dag kan det betraktas som klart att fastighetsskatten kommer att försvinna i händelse av en borgerlig valseger. Folkpartiets första invändning mot den nya fastighetsskatten är således att den ökar skattetrycket. Den är därmed ytterligare ett led i den enorma dammsugning efter skattehöjningar och nya skatter som den socialdemokratiska regeringen inledde i oktober 1982. Naturligtvis kan man hävda att denna invändning inte är ett argument emot den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen, att fastighetsskatten skall vara en del i ”ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn”. Vår inställning är dock helt klart att den nya fastighetsskatten inte är så konstruerad att den uppfyller ens elementära krav på rättvisa och solidaritet. I det enskilda fallet, och även för vissa grupper som pensionärer och barnfamiljer, kommer skatten att drabba helt utan hänsyn till försörjningsbörda och skattekraft. Jag har redan tidigare här i kammaren i debatt med bostadsministern påvisat att skatten när den slagit igenom fullt ut för en barnfamilj som bor i en ganska ordinär villa innebär att hela den barnbidragshöjning som vi formligen fick tångförlösa regeringen för att få fram försvinner för det första barnet. Över huvud taget har regeringens skattehöjningsförslag på senare tid uppvisat en brist på fördelningspolitiska inslag som borde vara besvärande förtegeringen. Tar man hänsyn till vad som skett här i kammaren under bara de senaste veckorna kan man konstatera att man inte skall bo i villa, speciellt inte med eluppvärmning, och man skall inte vara beroende av att ta bilen till sin avlägsna arbetsplats. Då drabbas man nämligen extra hårt av de skattehöjningar som socialdemokraterna drivit igenom. Inemot tre fjärdedelar av alla barn bor i villa. När nu fastighetsskatten utökas till att gälla även villor kommer barnfamiljerna att bli speciellt utsatta. Det är en orimlig politik i en tid när vi kan konstatera att särskilt familjer med många barn är den grupp i samhället som har det värst f.n. Herr talman! Jag har sökt påvisa att förslaget om en ny fastighetsskatt missgynnar speciellt barnfamiljerna samt att det även slår mycket orättvist i de enskilda fallen. En annan grupp som torde missgynnas är f. ö. pensionärer med låg pension, som under ett långt och strävsamt liv lyckats skaffa sig ett eget hem. Och detta tycker vi är allvarligt. Inom folkpartiet vill vi inrikta våra ansträngningar på att göra det möjligt för de äldre att bo kvar i sin gamla och invanda hemmiljö. Fastighetsskatten går på tvärs med denna strävan. Vi kan således inte ställa upp på att ett system som slår speciellt hårt mot barnfamiljer och gamla betecknas som ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn. Lika allvarligt torde det också vara att det föreliggande förslaget ur konkurrensneutral synpunkt inte uppfyller elementära krav. Som framhålls i reservationen visar en utredning som Tekniska högskolan utfört på uppdrag av skatteutskottet att ökningen av kapitalkostnaderna och speciellt räntekostnaderna för lånat kapital under perioden 1979-1982 varit snabbare i det enskilda beståndet av bostadshus än i det allmännyttigt ägda och att ökningen varit speciellt accentuerad i det äldre enskilda beståndet. Mot bakgrund av detta framstår den olikhet i skattesats som förslaget innebär mellan det schablonbeskattade och det konventionellt beskattade bostadsbeståndet som extra allvarligt. Denna skillnad i skattesats medför nämligen att det privata bostadsbeståndet av flerfamiljshus missgynnas i förhållande till allmännyttiga bostadsföretag. Då dessutom reglerna för hyressättningen är sådana att de styrs av hyrorna i allmännyttan innebär detta att privata fastighetsägare inte kan företa de hyreshöjningar som är betingade av skatten. Detta är enligt folkpartiets mening inte acceptabelt och kommer, tillsammans med redan existerande diskriminering av det privata beståndet, att ytterst menligt påverka konkurrenssituationen på bostadsmarknaden. Med tanke på den mycket bristfälliga belysningen i propositionen av hithörande problem framstår förslaget till fastighetsskatt mera som ett desperat försök i den socialdemokratiska regeringens strävan att under 1985 komma ner åtminstone i närheten av det inflationsmål som man har ställt upp. Detta inflationsmål tycks för innevarande år komma att slå fel med inemot 100 96. Inför detta har krav på rättvis och likvärdig beskattning av olika kategorier skattskyldiga förbleknat. Herr talman! Skatteförenklingskommittén kämpar just nu med alla problem som måste lösas för att det svenska inkomstsskattesystemet skall kunna förenklas. Målsättningen är att en mycket stor del skattskyldiga skall slippa att deklararera genom förenklade skatteregler och förtryckta blanketter. Fastighetsskatten är en krånglig skatt. Jag kan tänka mig att skatteförenklingskommittén är måttligt förtjust över alla extra problem som denna skatt drar med sig då det gäller att införa ett förenklat deklarationsförfarande. Man skall inte underskatta skickligheten hos den svenska skatteadministrationen. Den har under många år tränats i att handlägga de mest delikata saker genom det svenska systemets komplexitet. Ändå är det bara att konstatera att fastighetsskatten kommer att innebära att tusentals skattskyldiga kommer att tillställas förtryckta blanketter, som innehåller felaktiga uppgifter, enbart därför att denna skatt införs på det sätt som nu sker. Alla försäljningar kommer att innebära att de skattskyldiga som berörs måste särbehandlas. Redan nu kan man förutsäga att detta kommer att resultera i att krav på såväl preliminär som slutlig fastighetsskatt kommer att framställas mot icke skattskyldiga medborgare. Detta blir helt enkelt en naturlig följd av systemet. Fastigheter med blandad användning kommer att kräva sin särskilda behandling. Vad man än kan säga om fastighetsskatten — någon skatteförenkling innebär den sannerligen inte. Att vi fattar beslut i dag om en skatt som skall börja gälla den 1 januari 1985 innebär att skatten inte kommer att debiteras för preliminärt uttag. Även om jämkning i viss mån kommer att kunna genomföras, kommer en mängd skattskyldiga — jag tror rent av huvuddelen — att få betala skatten genom en restskatt vid 1986 års taxering. Herr talman! I dessa dagar kablas åter Sveriges namn ut över världen med anledning av utdelningen av Nobelpriset. Värdet för vårt lands anseende ute i världen av detta pris kan inte nog betonas. Nobelstiftelsen intar en särställning och bör därför i händelse av ett införande av fastighetsskatten befrias från denna. Jag yrkar därmed bifall till reservation 3, som har detta syfte. Detta yrkande skall självfallet också ses som ett andrahandsyrkande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna är mycket tveksamma till den föreslagna fastighetsskatten. Det har vi också deklararerat i vår motion med anledning av propositionen. Vi är det framför allt med den utgångspunkten att vi inte tycker att det är riktigt att öka boendekostnaderna, speciellt inte på det sätt som föreslås. Vi menar, att om man skall ha en fastighetsskatt skall huvuddelen av den omfördelas inom bostadssektorn — framför allt till förmån för dem som har realt höga boendekostnader och låga inkomster. Detta är ändå inte någon bra bostadspolitik. För att man skall kunna påstå att bostadspolitiken i det här landet är bra, bör hyror och boendekostnader ligga på en sådan nivå att vanliga lönearbetare har möjlighet att bo i en bra lägenhet eller bostad av annat slag i förhållande till sin kanske måttliga inkomst. Detta är endast möjligt om man inrättar en statlig bostadsbank, som kan föra en sådan politik att man har en låg och fast ränta, som skall gälla alla bostäder, även det äldre bostadsbeståndet. Med det nu föreliggande förslaget kommer utan tvivel många människor i kläm. Det är en felaktig bostadspolitik som bedrivs när höga räntor och höga ränteavdrag — från inkomster med kanske förhållandevis hög marginalskatt — skall vara det som ligger till grund för om en människa skall kunna bebo ett egnahem eller inte. Men det är den faktiska verklighet som vi lever i i dag och som gör att boendet är oerhört segregerat i det här landet. Vi menar att en skattepolitik i stället skall byggas upp efter bärkraft, oavsett om skatten tas ut i boendesammanhang eller i andra sammanhang. Vi menar från vänsterpartiet kommunisterna självfallet att låga inkomster skall ge låga skatter, medan höga inkomster skall drabbas av höga skatter. Förmögenheter, arv och gåvor, spekulationsvinster, reavinster, bolagsvinster m.m. bör drabbas av en hårdare skattebelastning än vad som är fallet i dag. Det är där som staten har pengar att hämta för en social omfördelning, bl.a. till bostadssektorn. Det som Ingegerd Troedsson sade i dagens debatt, där hon ömkade sig över de låginkomsttagare som drabbas så hårt av den nya fastighetsskatten — lika hårt som de med höga inkomster — kan därför verka bestickande. Men det har ju aldrig varit något moderat särmärke att slå vakt om dem som har små medel eller låga inkomster, eller ens om de medellösa, i vårt samhälle. Tvärtom har den moderata politiken hela tiden strävat och kommer alltid att sträva åt samma håll, nämligen att man skall ta från de fattiga och ge till de rika. Det kan alltså låta mycket bestickande när förste vice talmannen tycker så synd om låginkomsttagarna i det här sammanhanget, men det är bara fråga om skenargument för att underlätta för anförvanterna i de högre inkomstskikten och bland kapitalägarna. Men det går inte att komma ifrån att grupper som inte borde drabbas kommer i kläm i det här sammanhanget, bostadsministern. Det gäller pensionärerna med låg eller ingen av ATP. Det gäller utan tvivel också de låginkomsttagare som har jobbat och slitit sig till ett eget hem och som inte får någon som helst kompensation för fastighetsskatten. Med den utformning fastighetsskatten får kan den komma att innebära att sådana personer tvingas lämna sitt hem. Men det gäller naturligtvis också många av dem som bebor äldre fastigheter, byggda i slutet av 1950-talet eller i början av 1960-talet, för vilka de statliga lånen har betalats av eller snart är slutbetalda. För dessa personer, som skulle behöva kompensationsmöjligheter, finns det inga sådana. Sådana möjligheter fanns faktiskt i ett tidigare förslag från bostadsministern, men de togs bort av lagrådet, som det så ofta ropas efter från borgerligt håll. Man ansåg att en sådan ordning var alldeles för krånglig och kunde träffa fel. Jag kan dock inte förstå hur den skulle ha kunnat träffa fel, i varje fall med tanke på de avsikter som man har redovisat före mig här i debatten. Trots den kritik som vi från vänsterpartiet kommunisterna riktar mot det framlagda förslaget kommer vi emellertid inte att fälla detsamma. Vi kommer i stället att verka för att förbättringar i förslaget skall göras utöver vad som redan har skett sedan det låg i sin första påse. Vänsterpartiet kommunisterna har nämligen genom överläggningar med regeringen tvingat fram vissa eftergifter, som leder till en mera socialt inriktad bostadspolitik än den som ursprungligen var avsedd. Det gäller först och främst den omfördelning av skatteintäkterna som sker till förmån för allmännyttan, vilken i dag utan tvivel har avsevärt högre kostnader än det privata fastighetsbeståndet. Inom allmännyttan erbjuds alla bostadssökande, oavsett inkomsten eller antalet barn, en bostad, till skillnad mot vad som är fallet hos de privata värdarna, som kan välja och vraka och därigenom också får avsevärt lägre kostnader och som en följd därav högre vinster på sina hyreslägenheter. Vi har också genom den operationen medverkat till att hyreshöjningen för 1985 hålls nere på en så låg nivå som i närheten av 3 90. Vi var även med och fick fram en formulering om att pensionärer med låg eller ingen ATP skulle kompenseras. När man senare räknat på detta — i utskottet och på vårt partikansli — har man kunnat konstatera att så inte blir fallet; dessa pensionärer blir en mycket stor grupp som lämnas utan kompensation för fastighetsskatten. Vänsterpartiet kommunisterna har alltså en annan syn än regeringen när det gäller skattepolitiken. Regeringen räds — det har visat sig under dessa två år — att göra ingrepp för att ta in skatt där pengarna finns. Jag tänker då närmast på de stora vinstgivande bolagen, på exportkapitalet, på aktiespekulation m.m. Några ingrepp har gjorts, men de är otillräckliga. För vår del räds vi inte att föreslå beskattning av bl.a. kapital. Vi har i motsats till regeringen framfört att de stora vinstgivande fastighetsföretagen och bolag med stora fastighetsinnehav självfallet också bör träffas av fastighetsskatten. Därför har vi också föreslagit att en skatt skall införas även på industrifastigheter. Vi anser att det med dagens proposition som grund går mycket bra att lägga 1 90 i fastighetsskatt på industrifastigheter, lika väl som man skulle kunna sänka den i propositionen föreslagna fastighetsskatten på 1,4 96 på egnahemsfastigheter till I 70. Detta skulle ge minst lika mycket i inkomst till samhället för omfördelning, nämligen lägst 4,7 miljarder kronor när skatten är helt genomförd. Det här borde, herr talman, vara någonting som socialdemokraterna skulle kunna acceptera, allra helst som de borde ha fått klart för sig hur ojämnt den här fastighetsskatten egentligen slår och framför allt därför att en sådan konstruktion ger en bättre social fördelningspolitisk profil. Vi kan från vpk:s sida inte acceptera att företagen den ena gången efter den andra undantas eller befrias, samtidigt som vanliga lönearbetargrupper drabbas. Vi anser att det är dags att en förändring kommer till stånd när det gäller socialdemokratisk skattepolitik.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
Herr talman! Tommy Franzéns angrepp på oss moderater kom verkligen inte särskilt oväntat. Naturligtvis har Tommy Franzén ett mycket stort behov av att avlänka uppmärksamheten från sitt eget partis medansvar för de sociala konsekvenser som kommer att bli följden om skatten drivs igenom.

Skulle Franzén verkligen på allvar vilja verka för solidaritet och rättvisa, borde han göra gemensam sak med de borgerliga partierna och biträda vårt yrkande om avslag på förslaget om fastighetsskatt.

Herr talman! Det är klart, Ingegerd Troedsson, att vi vid något enstaka tillfälle kan komma på en gemensam linje med moderaterna, men det vore bra konstigt om det skulle ske när det gäller stödet till barnfamiljerna eller skattepolitiken. Vi går nämligen ut ifrån vitt skilda utgångspunkter. För vår del vill vi föra en social politik här i landet både beträffande barnfamiljerna och i fråga om skattepolitiken, en politik som inte innebär att man tar från de fattiga och ger till de rika, så som ni moderater gör.
Herr talman! Vpk:s ställningstagande i denna och andra frågor visar en enda sak, nämligen att solidariteten med de socialistiska idealen är betydligt mycket större än solidariteten med dem som behöver vårt stöd.
Herr talman! Nu trampar nog Ingegerd Troedsson in på en mark som hon inte riktigt behärskar. De socialistiska idealen är just vad jag också här har framhållit, att ta från de rika och ge till de fattiga, till dem som behöver från dem som har sitt överflöd.

Herr talman! Efter den borgerliga kanonaden mot förslaget om statlig fastighetsskatt kanske det kan verka en smula malplacerat att nu börja tala om enighet. Men på en punkt tror jag att det råder en ganska utbredd enighet, nämligen om att man inte hur som helst kan låna till konsumtion. På bostadsområdet har detta skett genom lånefinansiering av en kraftig ökning av bostadsstödet i form av ränteoch skattesubventioner. Och här är vi väl överens om att den ökningen i framtiden i princip måste självfinansieras genom omfördelningar inom bostadssektorn. När det däremot gäller hur denna omfördelning skall ske — och det har väl framgått med all önskvärd tydlighet — går meningarna starkt isär. Vi socialdemokrater anser, att alla boende på ett solidariskt och rättvist sätt skall vara med och bära det ekonomiska ansvaret för ökningen av bostadssubventionerna. Det kan bl.a. ske genom det förslag till statlig fastighetsskatt som regeringen nu lägger fram i sin proposition nr 18 och som skatteutskottet behandlar i sitt betänkande nr 17. Bakgrunden till förslaget är som sagt den snabba ökningen av bostadssubventionerna. Fram till 1976 finansierades den över statsbudgeten. De borgerliga regeringarna övergick emellertid till att mer och mer finansiera ökningarna lånevägen, vilket naturligtvis bidrog till den trista utvecklingen för budgetunderskottet under den borgerliga tiden. För att i någon mån komma till rätta med detta genomfördes under åren 1980, 1981 och 1982 ett antal besparingsåtgärder, som också drabbade boendet. Det skedde främst genom en attack mot räntesubventionerna, som skars ner med hjälp av ett antals.k. extra upptrappningar av den garanterade räntan. Resultatet blev kraftigt ökade kapitalkostnader åren 1981-1985 för den del av befolkningen som bodde i statligt belånade bostäder. Denna typ av fördelning drabbade alltså i första hand hyresgästerna i det allmännyttiga bostadsbeståndet, bostadsrättshavare i HSB och Riksbyggen samt ca 500 000 egnahemsägare med hus byggda efter 1957 med statliga lån. Även hyresgäster hos privata fastighetsägare fick sina hyror höjda genom att den s.k. bruksvärdesprincipen användes vid hyressättningen. De pengar som på det viset flöt in skulle emellertid, enligt de borgerliga partierna, inte tillfalla statskassan och bidra till att förbättra landets ekonomi. De pengarna stannade helt enkelt i husägarnas egna fickor. Det var alltså fråga om en gigantisk förmögenhetsomfördelning till de privata husägarnas förmån, genomdriven av en borgerlig regering. Det fanns också en kategori boende som gick helt fri från besparingskraven. Det var ägare till privatfinansierade villor, bostadsrättsoch andelslägenheter samt bostadshus på jordbruksmark. En av den nytillträdda socialdemokratiska regeringens första åtgärder blev därför att införa en s.k. hyreshusavgift som satte stopp för ytterligare oförtjänt överföring av pengar till den privata fastighetssektorn. Samtidigt startade ett utredningsarbete som syftade till att finna ett omfördelningssystem som på ett solidariskt och rättvist sätt berör alla oavsett boendeform. Det är det arbetet som nu resulterat i ett förslag till en allmän statlig fastighetsskatt. Det förslaget innebär att hyreshusavgiften den 1 januari 1985 ersätts med en fastighetsskatt. Därvid utvidgas skattebasen till att omfatta även obebyggda fastigheter, hotelloch restaurangbyggnader, byggnader med värdeår 1975 och senare, småhus samt på lantbruksenheter uppförda småhus och hyreshus. Fullt genomförd föreslås skatten utgå med 1,4 96 av taxeringsvärdet för schablonbeskattade fastigheter och med 2 96 på övriga fastigheter. För småhus beräknas skatten på endast en tredjedel av taxeringsvärdet, och för alla konventionellt beskattade fastigheter blir den avdragsgill. För att något mildra effekten av skatten för de småhusägare som har förvärvat sina hus under åren 1977-1983 och som därför har särskilt höga boendekostnader föreslås ett stegvis införande av skatten för vissa fastigheter. För de schablontaxerade småhusen skall skatten således tas ut med 0,5 20 år 1985 och med 196 under 1986. För övriga småhus och hyreshus på lantbruksenheter blir motsvarande siffror 0,7 och 1,4. Regeringen föreslår också i proposition nr 85 en kompensation till de fastighetsägare som omfattas av räntebidragssystemet och som därför redan drabbats av de extra upptrappningarna av den garanterade räntan. Den propositionen kommer att kommenteras av bostadsutskottets socialdemokratiske talesman i denna debatt. Vidare föreslås en kompensation till de pensionärer som har fastigheter med ett högt taxeringsvärde och som är beroende av särskilt ekonomiskt stöd till boendekostnaden —s.k. KBT, som ju betyder kommunalt bostadstillägg. Det förslaget kommer att kommenteras av socialförsäkringsutskottets socialdemokratiske talesman i denna debatt. Det är alltså dessa förslag som har förorsakat ett antal borgerliga invändningar, som b. a. kommit till uttryck i tre reservationer till skatteutskottets betänkande nr 17. Jag skall, herr talman, avslutningsvis något kommentera de reservationerna. I den första och mycket omfattande reservationen anklagas regeringen för att inte ha berett ärendet tillräckligt. Detta har också varit det genomgående temat i de borgerliga anföranden vi hört här tidigare. På det vill jag svara att det ju egentligen bara rör sig om en utvidgning av nu gällande hyreshusavgift. Mot den bakgrunden får det anses vara tillräckligt med den tekniska remiss som genomförts och de underhandskontakter som man haft med berörda intresseorganisationer. Reservanterna anför vidare att skatten till sin konstruktion är krånglig. Det kan finnas visst fog för det, men det ligger så att säga i sakens natur, eftersom boendevillkoren är så skiftande i Sverige — olika boendeformer, olika bostadsfinansieringsformer och olika skattevillkor. Skall man bygga upp ett system som på ett solidariskt och rättvist sätt fördelar de växande bostadssubventionernas bördor mellan de boende, kan det bli invecklat. Det är som så ofta i skattesammanhang en svår balansgång mellan enkelhet och rättvisa; Den balansgången har regeringen klarat på ett utomordentligt sätt. I detta fall har systemet inte blivit mer invecklat än att det mycket väl låter sig förena med de förenklingssträvanden som pågår när det gäller löntagarnas deklarationer. Det finns vidare inte någon som helst grund för reservanternas påstående att de icke statligt belånade fastigheterna skulle diskrimineras genom den föreslagna skatten och genom de föreslagna kompensationsåtgärderna. Tar man hänsyn till produktionskostnadsutvecklingen, bindningstiden för bottenlån, reglerna för bottenlåneinstitutens långivning m.m., så lär det vara mycket få av dessa fastigheter som har kapitalkostnadsökningar i nivå med dem som drabbat de statligt belånade fastigheterna. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. Bakom reservation 2 står enbart de moderata ledamöterna i skatteutskottet. På den punkten är de borgerliga ledamöterna alltså splittrade. Det gäller frågan om vid vilken tidpunkt hyreshusavgiften skall avskaffas. Reservanterna förordar att det sker med retroaktiv verkan fr.o.m. den 1 januari 1984. Det finns tunga skäl av administrativ, bostadspolitisk och statsfinansiell art mot ett sådant förfarande. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. I reservation 3 krävs att Nobelstiftelsen och liknande stiftelser befrias från den föreslagna fastighetsskatten — om den införs. Det har hävdats av Kjell Johansson i debatten i dag att Nobelprisets anseende i världen skulle kunna minska om prissumman sjönk. Jag tror uppriktigt sagt inte att Nobelprisets anseende i första hand hänger samman med prissummans storlek. För övrigt kommer med all sannolikhet inte skatten i fråga att nämnvärt påverka prissummans storlek. Jag yrkar avslag på reservation 3. Till allra sist vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 1984/85:17. Nu har företrädare för tre partier yrkat återremiss av ärendet till skatteutskottet. Därför kommer förmodligen kammarens beslut att bli sådant. Skatteutskottet måste då ta upp denna fråga igen under dagens lopp.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Lars Hedfors säger, att vi tydligen är eniga om målet att man inte kan låna till kompensation. Det är därför vi också föreslår betydande besparingar. Men de är på detta område så konstruerade att de inte strider mot kraven på neutralitet i kostnadshänseende, likabehandling och skatt efter förmåga. Däremot talar allt för att regeringens förslag strider mot Europakonventionens krav på likabehandling. Fastighetsskatten kommer att utgöra ett grundskott mot enskilt fastighetsägande. De som av olika skäl måste finansiera sina småhus eller andra fastigheter utan statliga räntesubventioner skall nu ytterligare straffas för detta. Det har också klart visat sig att räntorna har stigit snabbare för enskilt belånade fastigheter än för de statligt belånade. Trots det skall ägarna ytterligare straffas för detta. Det står också helt klart att kompensationspropositionen innebär en ytterligare favorisering av de allmännyttiga fastigheterna och ett lika uppenbart missgynnande av privatägda fastigheter. Jag antar att bostadsutskottet kommer att närmare behandla detta. Härtill kommer vinstdelningsskatten, vars konsekvenser börjar bli alltmer uppenbara och som ytterligare vidgar klyftan i fråga om behandling av enskilt ägda fastigheter och de s.k.

I så fall är denna och de övriga propositioner som jag har berört bara skrämmande belägg för att regeringen och socialdemokraterna inte vet vad de håller på med, inte kan se konsekvenserna och inte vet var man landar. Är det så som jag hoppas, att socialdemokraterna verkligen vill sluta upp kring rättvisa och likabehandling på detta område, skulle jag med tillfredsställelse hälsa om också socialdemokraterna biträdde vårt förslag om återförvisning till utskottet för den ytterligare beredning som verkligen behövs.

Herr talman! Det kan ju låta vackert när Lars Hedfors säger att vi solidariskt skall hjälpas åt att finansiera bostadspolitiken, men man måste fråga sig om det är ett rättvist system som här kommer fram. Om vi ser tillbaka på vad som har hänt under senare år, finner vi att det skedde en räntehöjning, framför allt beroende på en hög ränta i utlandet, som drabbade oss under slutet av 1970-talet. Den drabbade i allra högsta grad den grupp som hade finansierat sina bostadskostnader utan statliga subventioner. Vi vet att de statliga lånen för denna del av bostadsmarknaden var bundna till en fast och låg ränta. Diskontot höjdes, och de som inte hade de statliga lånen och därmed subventioner drabbades av betydande kostnadsökningar. Jag anser att man förbiser detta när man nu lägger på nya bördor på den grupp som redan tidigare har drabbats hårt av kostnadshöjningar. Det är därför vi säger att det är en orättvisa när man behandlar fastighetsägarna som man gör i denna proposition. Jag måste faktiskt säga att jag blev oroad när Lars Hedfors sade att detta förslag endast är en utökning och en utvidgning av hyreshusavgiften och att det därför kan räcka med den kontakt som regeringen har tagit när det gäller att få in synpunkter på förslaget. Jag hoppas att det inte är en ny giv från socialdemokraternas sida, att spola det utredningssystem som vi tidigare har haft, med parlamentariskt sammansatta utredningar och det remissförfarande som därefter har följt beträffande utredningsbetänkandet. Det har under många år ansetts vara ytterst värdefullt att på detta sätt kunna penetrera frågorna noggrant innan det har lagts fram förslag. Det skulle vara olyckligt att gå ifrån denna princip. Jag vill ställa frågan: Är det socialdemokraternas avsikt att släppa den gamla linjen när det gäller att förbereda ärenden? Lars Hedfors erkänner att förslaget i viss mån är krångligt. Jag måste säga att regeringens handlingslinje är egendomlig. En annan proposition kommer nämligen att behandlas inom de närmaste dagarna, där man för vissa grupper höjer skatten med 33 26 därför att man vill ha det enkelt. Här har man inte tillämpat denna princip utan i stället skapat ett mycket invecklat och krångligt system, där rättvisa ingalunda har uppnåtts.

Herr talman! Bostadssubventionerna är för höga, säger Lars Hedfors. Jag skulle till detta vilja lägga att skatterna också är för höga. Därför är det en sällsynt dålig kombination som regeringen här har valt, att höja både subventionerna och skatterna. Jag vill litet grand angripa den här skrytvalsen om att finansieringen tidigare gick över statsbudgeten, som det sades, och att borgerliga regeringar började låna. Den enkla förklaringen till att bostadssubventionerna har ökat så otroligt som de har gjort är att vi har fått en kraftig ökning av räntorna. Vid den tiden då man började med bostadssubventionerna kunde man från statens sida låna upp pengar till i stort sett den ränta som man sedan till fastighetsägarna lånade ut dem till. Under den borgerliga regeringstiden hade vi skillnader på upp till 10 26 i dessa räntesatser. Staten fick alltså skjuta till mellanskillnaden, när man beviljade avdrag i deklarationerna för räntorna. På samma sätt var det med räntesubventionerna. Då ökade statens andel av kostnaderna för boendet oerhört mycket. Det goda är att den åter kommer att minska om räntorna återigen minskar, vilket inte verkar så där alldeles nära förestående. Alla skall vara med och betala på ett solidariskt sätt, sade Lars Hedfors. Jag tycker att han kan föra den diskussionen med vpk-representanten, som säger att låginkomsttagare, pensionärer och barnfamiljer drabbas. Ni båda kan enas om huruvida detta är solidariskt eller ej. Det här är inte någon rättvisereform. Bostadsministern har med en missvisande statistik försökt göra gällande att egnahemsägare — särskilt de som bor i äldre hus eller i hus som har finansierats utan statliga räntesubventioner — skulle ha en särskilt stor skattebetalningsförmåga. De skulle ha sluppit lindrigt undan i fråga om bostadskostnadernas stegring de senaste åren. Den här statistiken är helt missvisande, eftersom bostadsministern inte låtsas om att det finns avgörande skillnader mellan räntebidrag och skattelättnader på grund av ränteavdrag. När låneräntan stiger på grund av en räntejustering, då stiger visserligen i kronor räknat också ränteavdraget och skattelättnaden, men bostadskostnaderna ökar. I räntebidragssystemet stiger subventionen så mycket att boendekostnaden förblir opåverkad.

Herr talman! Det är riktigt som Kjell Johansson säger, att en av orsakerna till att man tvingades börja låna var just att räntan steg så snabbt. Det är ett av de bestående bidragen till den svenska ekonomin som de borgerliga regeringarna har lämnat. Räntan har i stort sett fördubblats. Sedan till Stig Josefsons uppfattning att ärendet skulle vara illa berett. Jag vill gärna säga att det här inte är fråga om något annat än en utvidgning av hyreshusavgiften, vilket jag också sade i mitt inledningsanförande. Det är också någonting som de borgerliga reservanterna håller med om. Det står klart och uttryckligt i reservationen att det är fråga om en utvidgning av hyreshusavgiften. Då menar jag att det räcker med att man remitterar ärendet till datainspektionen, till riksskatteverket och till bostadsstyrelsen, som är de närmast berörda institutionerna i det här sammanhanget. Regeringen har också rättat sig efter de anmärkningar som kommit från det hållet. Jag skulle sedan gärna vilja erinra Stig Josefson om hur det var när hans parti satt i regeringsställning, närmare bestämt på våren 1982. Då lade nämligen den s.k. mittenregeringen fram en proposition med förslag om en hyreshusavgift av den nu aktuella modellen. Förslaget om denna hyreshusav-- gift, Stig Josefson, hade inte ens föregåtts av en lagrådsremiss. Det hade över huvud taget inte remitterats. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att man inte bör kasta sten när man sitter i glashus. Det tycker jag att Stig Josefson skall beakta. Ingegerd Troedsson framförde invändningar mot att systemet med fastighetsskatten skulle vara rättvist. Men det är faktiskt de statsbelånade fastigheterna som har drabbats hårdast av de s.k. extra upptrappningarna av den garanterade räntan. Det var också någonting som kom helt utanför planerna för dem som var berörda av det. På den här punkten hänvisar Ingegerd Troedsson till Tekniska högskolans utredning, som i och för sig är ambitiöst gjord och säkert värd de pengar den kostade, men enligt min mening kan man inte ta denna utredning till intäkt för någonting i det här sammanhanget. Det finns nämligen så otroligt många förbehåll i den. Jag vill gärna läsa in till kammarens protokoll vad som står i den. Till att börja med anför man att utredningen baserar sig på statistiska centralbyråns statistik, och därefter står det: ”En viktig restriktion är därvid att hyreshus som är mindre än 500 m? eller 10 Igh utesluts ur SCB:s statistik.” Det betyder alltså att en stor del av fastighetsbeståndet inte är med som underlag i utredningen, och man kan därför inte dra några slutsatser av den.
Herr talman! Då får jag rekommendera Lars Hedfors att också läsa bostadskommitténs betänkande. Det visar alldeles uppenbart att det förhåller sig som jag har sagt, nämligen att exempelvis småhus redan nu drabbas väsentligt mycket hårdare än vad t.ex. allmännyttans flerbostadshus gör. Det står vidare helt klart att frifinansierade fastigheter drabbas av räntor på 12-14 9, vilket är betydligt mycket högre än räntorna på allmännyttans fastigheter. Jag skall anföra några exempel och samtidigt fråga om Lars Hedfors tycker att de stämmer överens med kravet på rättvisa. Låt oss ta ett köpcentrum utanför en större svensk tätort! Det är ett par år gammalt. Det är uthyrt till två tredjedelar. Man får in 526 kr. per m? i hyra på långtidskontrakt, och man skulle behöva få in 900 kr. Trots att det således går med stor förlust, skall detta köpcentrum betala två tredjedels miljoner kronor i fastighetsskatt. Ett annat exempel: ett frifinansierat småhus. Ägaren är nära konkursens brant på grund av de mycket höga räntekostnaderna. Han skall nu ställa upp och i solidaritetens namn dessutom betala fastighetsskatt. Vad tror Lars Hedfors att de jag nu nämnt har att säga till talet om solidaritet? Lars Hedfors sade också att kompensationen var mycket rättvis och bra. Låt mig ge ett enda exempel! Kompensationen sker på tre sätt: det är en kompensation för allmännyttan, en för övriga juridiska personer och en för fysiska personer. Övriga juridiska personer får en väsentligt lägre kompensation därför att det antas att de befrias från garantiskatten. Men till denna grupp hör uppenbarligen också handelsbolag, och handelsbolag kan till hundra procent ägas av en eller flera fysiska personer. För dem kan konsekvensen bli, förutom att de skall betala fastighetsskatt, att garantiskatten för deras del faktiskt blir effektiv. Trots detta får de inte ens den kompensation som övriga fysiska personer får. Hur stämmer det överens med talet om rättvisa? Till sist vill jag säga, herr talman, att det är fråga om en helt ny typ av skatt, som drabbar själva skattekällan. Den skall erläggas vare sig man kan bära den eller ej, alltså även om verksamheten går med förlust. Hur stämmer det överens med grundlagens krav på att konfiskation utan ersättning inte får förekomma? Det kan ju faktiskt leda till detta.
Herr talman! Lars Hedfors säger att de borgerliga partierna bar skulden till räntehöjningen i slutet på 1970-talet. Vi har mycket ofta fått höra sådana beskyllningar även då det gällt andra områden. När det gäller räntehöjningen skulle jag vilja rekommendera Lars Hedfors att fråga finansministern och riksbankschefen vad som är orsaken till att räntan ändras. Man kan också ställa frågan: Om det är så att socialdemokraterna vill ha en låg ränta, varför har vi då ett diskonto på 9,5 90 i dag? Lars Hedfors vidhåller att det räcker med att tillfråga vissa beträffande hyreshusavgiften. Är avsikten den att socialdemokraterna skall frångå det utredningsförfarande som Sveriges riksdag ändå har varit enig om? När det gäller den proposition om hyreshusavgift som lades fram 1982 var det på det sättet att jag själv och även riksdagen var motståndare till denna, och den propositionen ledde inte till något resultat. Gör samma sak nu, Lars Hedfors! Gå emot fastighetsskatten! Då handlar Lars Hedfors på samma sätt som jag gjorde när förslaget om hyreshusavgift var uppe till behandling 1982.
Herr talman! Först kort beträffande Nobelstiftelsen. Fastighetsskatten har karaktär av förmögenhetsskatt. Nobelstiftelsen har hittills varit befriad från förmögenhetsskatt. Det är mest denna princip som jag tycker att man bör slå vakt om i detta fall, och jag känner oro om man börjar tafsa på denna. Lars Hedfors säger att fastighetsskatten enkelt låter sig förena med kraven på förenklad deklaration. Detta vill jag med bestämdhet invända emot. Det är bara att konstatera att tusentals skattskyldiga kommer att få felaktigt förtryckta blanketter med anledning av denna skatt. Det är bara att konstatera att tusentals skattskyldiga i samband med köp och försäljning av fastigheter kommer, om de inte själva gör något åt det, att få betala denna skatt i stället för dem som egentligen borde ha fått betala den vid försäljningen. Och det är bara att konstatera att fastigheter med blandad användning kommer att kräva sin särskilda, förmodligen manuella behandling osv. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning. Så enkelt är det inte som Lars Hedfors påstår. Låt mig sluta min replik med att säga att Lars Hedfors har slagit ett rekord. Han har kommit med det mest förenklade resonemang som jag någonsin hört sedan jag kom till denna kammare, nämligen hans resonemang om varför räntan falller eller stiger. Jag hinner inte att under denna replik förklara för Lars Hedfors varför räntan stiger eller faller, men jag kan försäkra honom att om det under de borgerliga regeringsåren hade funnits tillstymmelse till möjlighet att sänka räntan det allra minsta så hade man gjort det.
Herr talman! Faktum kvarstår, Kjell Johansson: Man lyckades inte att sänka räntan — tvärtom fördubblades räntan under den tid som vi hade borgerliga regeringar. För att fortsätta med att ta upp Kjell Johanssons invändningar så påstår han att tusentals deklarationsblanketter kommer att gå ut med felaktigt förtryck. Jag tror inte att det blir fallet, men det är möjligt att någon eller några blanketter kan ha felaktigt förtryck, beroende på fastighetsförsäljningar och liknande. Då är det ganska enkelt att tillsammans med deklarationsblanketten skicka ut en liten informationslapp: Titta efter särskilt noga, för det kan inträffa att det finns en felaktig uppgift! Svårare än så är det faktiskt inte, Kjell Johansson. Till Stig Josefson: Det är ett något egendomligt påstående att Stig Josefson var motståndare till hyreshusavgiften våren 1982. Faktum kvarstår nämligen att det var den borgerliga tvåpartiregeringen som lade fram en proposition om hyreshusavgift våren 1982. Det betyder alltså att Stig Josefson var motståndare till sin egen regering och sin egen regerings förslag. Slutligen till Ingegerd Troedsson: Beträffande rättviseaspekten och påståendet att de statsbelånade fastigheterna inte skulle ha drabbats hårdare än privatbelånade fastigheter vill jag säga följande. Det var faktiskt de statsbelånade fastigheterna som drabbades extra hårt av upptrappningen av den garanterade räntan. Det var någonting som kom helt oplanerat för dem som drabbades. Det är alltså detta som vi vill göra någonting åt. Vi kan hålla på och diskutera det här med rättvisa hur länge som helst. Vi har helt enkelt olika rättvisebegrepp. Det är bara att konstatera detta. För de borgerliga politikerna är det rättvisa att vissa boendekategorier helt skall kunna dra sig undan ansvaret för höjningen av bostadssubventionerna. För oss socialdemokrater är det rättvisa att alla är med och solidariskt bär kostnaderna för de ökade subventionerna och även för att vi i någon mån skall kunna hålla bostadsbyggandet uppe.

Herr talman! Dagens skatteoch bostadspolitiska debatt handlar dels om förslaget om införandet av en statlig fastighetsskatt, dels om förslag beträffande borttagande av de effekter som ett sådant beslut ger för vissa grupper. Inledningsvis frestas jag citera vad Nils-Eric Sandberg säger i Dagens Nyheter den 20 november. Han karakteriserar på följande sätt det förslag som riksdagen nu står i begrepp att fatta beslut om: ”Först höjer regeringen den subventionerade räntan. För att korrigera effekterna av detta inför man så en hyreshusavgift . Sedan kompenserar man fastighetsägarna för denna skatt genom att sänka räntan. Och därpå kompenserar man statsbudgeten för denna räntesänkning genom att 1986 höja räntan igen.” Från centerns sida yrkar vi avslag på förslaget om fastighetsskatten och självfallet även på de förslag till kompensation som framläggs i en särskild proposition. Centerns motiv för att yrka avslag på förslaget om fastighetsskatten är bl.a. följande. — Först och främst tycker vi att det samlade skatteuttaget redan är för högt. Ytterligare förslag till höjningar måste alltså avvisas. Förslagen i propositionen bygger inte på någon sedvanlig utredning, och det har inte heller förekommit något ordentligt remissförfarande. Förslaget i fråga är komplicerat och svårförståeligt för den enskilde medborgaren. Fastighetsskatten ger orimliga konsekvenser. De av regeringen i proposition 1984/85:85 föreslagna kompensatoriska åtgärderna kommer — om förslagen förverkligas — med nödvändighet att te sig stötande. De kommer även att upplevas såsom orättvisa. — Fastighetsskatten har främst fiskala motiv. Boendekostnaderna är redan nu så höga att många ägare av egnahem befinner sig i en mycket brydsam ekonomisk situation. Resultatet av bostadskommitténs överväganden och beredningen i det avseendet borde ha avvaktats. En av de viktigaste uppgifterna för kommittén är ju att göra överväganden beträffande utformningen av ett nytt bostadsfinansieringssystem. Bostadskommittén har i sitt delbetänkande nr 35 refererat undersökningar som entydigt visar att nyinköpta privata fastigheter under en följd av år ger en negativ, eller mycket låg, direktavkastning på eget kapital. Till att börja med är det intressant att få veta vilka motiv regeringen har för skatten i fråga. Motiven har ju varierat. Först gällde resonemangen en omfördelning av kostnaderna inom bostadssektorn. Om det var motivet, borde förslaget absolut inte ha lagts fram. Som jag nyss nämnde är en av de viktigaste uppgifterna för bostadskommittén att utreda hur en minskning av den statliga kostnaden för bostadssubventionerna skall kunna förverkligas. Subventionerna till boendet kan ju inte avskaffas, speciellt inte i ett läge med hög ränta. Men de generella subventionerna bör kunna minskas, bl.a. genom att låntagarna får skjuta på betalningen av en del av räntan för att göra en inbetalning i ett senare skede. Från centerns sida har vi under ett antal år föreslagit att man gör en utredning beträffande den metod som gäller s.k. räntelån. Om bostadskommittén skall arbeta vidare med detta — arbetet är således redan i gång — är den föreslagna fastighetsskatten helt klart ett hinder när det gäller metoden med räntelån. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att socialdemokraterna har bestämt sig för hur den framtida bostadspolitiken i detta avseende skall vara utformad. Man vill fortsätta med stora generella bostadssubventioner. Men eftersom man ser att det leder till en för stark belastning på statsbudgeten säger man att man då får försöka lägga på nya skatter för att ta in pengar till staten. Om det skulle vara på det sättet att fastighetsskatten i första hand skall ses som en fiskal metod att få in pengar till staten för att minska statens budgetunderskott, måste jag säga att det då finns betydligt enklare metoder att tillgripa än detta krångliga förslag med åtföljande kompensationsåtgärder. Vi har ju en rad bestämmelser som reglerar beskattningen av bostäder — vi har förmånsvärde, extra avdrag, garanterade räntor, osv. Om det i huvudsak är de statsfinansiella skälen som ligger bakom förslaget skall naturligtvis alla i landet delta och delta på lika sätt och inte så att några kompenseras för dessa åtgärder. Jag vill även framföra en annan synpunkt, som jag tycker att man inte alls tar hänsyn till när man lägger fram förslaget om en fastighetsbeskattning som framför allt drabbar fastigheter vilka är några år gamla och som inte längre har statliga lån. Väldigt många villaägare tar ju dessa höga kostnader de första åren i fullt medvetande om att det blir kämpigt men i medvetande om att bostadskostnaderna kommer att sjunka med åren allteftersom man klarat av att amortera på lånen. Från centerns sida menar vi att det ur både samhällets synpunkt och för den enskilde är värdefullt att man kan stimulera sparandet i den egna bostaden. Regeringens förslag måste då upplevas som väldigt orättvist. Dessutom skadar det, som jag nyss nämnde, sparviljan hos människor. Vidare: När villaägarens underskottsavdrag sjunker genom att man har amorterat på lånen och då får lägre räntekostnader ökar inbetalningen av skatt till både kommun och stat. Herr talman! Några ord om proposition 85, som jag litet skämtsamt brukar kalla för brudköpspropositionen. Det gällde ju för regeringen att få med vpk, som var tveksamt, vilket Tommy Franzén sade för en stund sedan, när det gäller förslaget om fastighetsskatt. Vpk:s hållning till denna skatt var bra mycket tuffare innan propositionen hade kommit till behandling i riksdagen. Det gällde för regeringen att få någon att ställa upp på skatten för att man skulle kunna genomföra dessa förslag. Det har varit en något märkvärdig behandling, som jag skall gå in på litet grand. Från centerns, moderata samlingspartiets och folkpartiets sida menar vi att vi inte har något ansvar för de felaktigheter och de märkvärdiga regler som införs genom propositionen, eftersom vi har yrkat avslag på fastighetsskatten som sådan och självfallet även på förslagen om kompensatoriska åtgärder. Jag konstaterar att bostadsministern har gått ut med löften till de allmännyttiga bostadsföretagen innebärande att om de såg till att förhandla på ett sådant sätt att hyreshöjningarna 1985 blir lägre än vad som eljest hade varit nödvändigt, skulle en rad åtgärder genomföras som kompenserade företagen. Det beslut som riksdagen har att fatta innebär ingenting annat än att majoriteten i efterhand godkänner de löften som bostadsministern redan har ställt ut till hyresmarknadens parter. Jag tycker att detta är en felaktig hanteringsordning. När vi i bostadsutskottet behandlade propositionen om kompensationsåtgärder framfördes invändningar mot regeringens sätt att räkna på en rad olika punkter. Dessa invändningar viftades bort av socialdemokraterna och vpk, och man tog ingen som helst hänsyn till dem. Vi sade från reservanternas sida — dvs. centern, folkpartiet och moderaterna — att vi tyckte att det låg sakliga skäl i de invändningar som framförts till oss från Villaägareförbundet och från fastighetsägarsidan. Vi konstaterade då att det kompensationssystem som föreslås är så schematiskt och schabloniserat att det finns risk för att kompensationen leder till en systematisk underkompensation. Regeringen hade antagligen kolossalt bråttom och beredde inte, som jag inledningsvis sade, detta ärende på det sätt som man har rätt att kräva av en regering. Detta medförde att socialdemokraterna fick komma tillbaka till mig, som ordförande i bostadsutskottet, för att jag skulle sammankalla utskottet och göra förändringar i det betänkande som redan var justerat. Socialdemokraterna hade nämligen funnit att en av de invändningar som hade framförts var så grav att det inte gick att blunda för den. Det var därför nödvändigt att riksdagen blev underrättad så att korrigeringen kunde göras före beslutet. De övriga invändningar som framfördes ville socialdemokraterna emellertid inte gå in på. När det hade framkommit att invändningarna inte bara var gnäll från organisationernas sida utan var berättigad kritik tyckte vi på den borgerliga sidan att bostadsutskottet borde kosta på sig en ordentlig genomgång av materialet i dess helhet. Men majoriteten av socialdemokrater och vpk-are, som står bakom idéerna, ville inte gå med på att vårt kansli eller andra skulle få möjligheter att göra denna ytterligare genomgång, som faktiskt hade varit nödvändig. Det som har rättats till är ett räknefel, som betyder ca 50 milj.kr. Men de övriga fel som påpekades av de uppvaktande organisationerna betydde ytterligare något mer än 50 milj.kr. Det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten inte har velat gå in på den metod som riksdagen fattat beslut om i andra skattesammanhang, nämligen att ta bort beskattningen för juridiska personer. Det innebär att garantibeskattningen till kommunen upphör för hyresfastigheter som ägs av allmän nyttiga bostadsföretag eller är privatägda, av juridiska personer. När det gäller juridiska personer av typen bolag m.m. höjs den statliga beskattningen så att bolaget inte får någon vinst eller får minskad kostnad genom att bolaget slipper betala garantiskatt till kommunen. När det däremot gäller de allmännyttiga bostadsföretagen blir effekten att de får en besparing på totalt sett ca 250 milj.kr. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att man vill göra en så stor förändring i relationen mellan de olika grupper som finns på hyreshusmarknaden. I det beslut som fattades för ett tiotal år sedan sades ju att det är viktigt att skapa konkurrens på denna marknad och att se till att det finns en rad olika organisationer som är verksamma där. Herr talman! Jag vill avslutningsvis fråga socialdemokraterna vad som är målet när det gäller dessa åtgärder. Är målet för socialdemokraterna att ställa småhusägare och privata hyreshusägare inför allt sämre ekonomiska villkor? Är det ett politiskt mål att de allmännyttiga bostadsföretagen skall ha så mycket bättre villkor på en rad områden att de kan bli klart dominerande? Är svaret på dessa frågor ja, hade det varit hederligare om socialdemokraterna hade sagt det rakt ut än att som nu föreslå en mängd krångliga regler som ger detta resultat. Det har yrkats på återremiss till skatteutskottet för ny behandling av ärendet. Om riksdagen beslutar i enlighet med det yrkandet är det självklart att också betänkande nr 8 från bostadsutskottet återremitteras till bostadsutskottet, eftersom beslutet i anledning av det betänkandet är helt avhängigt av beslutet om införande av fastighetsskatt enligt skatteutskottets förslag. Därför yrkar jag i första hand på återremiss till bostadsutskottet och i andra hand bifall till reservationerna.

Herr talman! Representanter för de tre borgerliga partierna i skatteutskottet har med ytterst starka argument avslöjat det fullständigt absurda förslag om en ny fastighetsskatt som kammaren i dag har att ta ställning till. Jag avser i mitt anförande i huvudsak att ägna mig åt den s.k. kompensationspropositionen, men först vill jag något kommentera fastighetsskatten sedd ur bostadspolitisk synvinkel. Inledningsvis vill jag slå fast att det för oss moderater är en totalt främmande tanke att man skall ha en särskild skatt på boendet. När sedan regeringen presenterar ett lagförslag som strider mot kravet på opartiskhet och allas rätt till lika behandling inför lagen måste vi med fullt fog reagera mycket starkt och med indignation klandra regeringen för maktövergrepp på en stor del av bostadskonsumenterna. Man kan verkligen fråga sig hur stora disproportioner i behandling som tillåts i svensk lagstiftning eller i fråga om offentliga beslut. Bostadskonsumenterna behandlas redan i dag ojämlikt i en rad avseenden när det gäller tilldelning av den stora flora av bidrag som under lång tid och på olika sätt subventionerar såväl byggandet som boendet. Jag behöver här bara påminna om allmännyttans rätt att låna och att erhålla räntebidrag på 100 26 av låneunderlaget, medan privata byggherrar får nöja sig med 92-procentiga lån och 95-procentiga bidrag. Sedan makttillträdet 1982 har socialdemokraterna ytterligare snedvridit konkurrensen på bostadsmarknaden genom att ensidigt ge selektiva subventioner till de allmännyttiga företagen. För budgetåret 1984 m? lägenhetsyta och år. Genom brukssvärdesystemet får sedan de privata fastighetsägarna nöja sig med samma hyreshöjningar, men utan dessa subventioner. Nu föreslår alltså regeringen en fastighetsskatt som ytterligare snedvrider konkurrensen. Den erkänt kunniga och sansade bostadsskribenten Nils-Eric Sandberg har i en artikel i Dagens Nyheter med rubriken Det vilda skämtet från bostadsdepartementet på ett träffande sätt beskrivit de två propositioner som vi i dag behandlar. Kjell Mattsson citerade alldeles nyss ur denna artikel. Jag skall fortsätta att citera den artikeln där Kjell Mattsson slutade. Sandberg skriver: ”Detta är alltså det mest intelligenta som experterna i bostadsdepartementet och statsråden har lyckats konstruera.” På ett annat ställe säger Sandberg: ”Det underligaste är att skatten formellt ska tas ut på alla, men i praktiken betalas endast av somliga. Nästan alla flerfamiljshus och de flesta småhus som byggts under de senaste tio-femton åren har subventionerade räntor. De ska få kompensation för skatten genom en motsvarande sänkning av räntan. Hus som saknar subventioner, och därmed i många fall har betydligt högre räntor, ska däremot betala skatten fullt ut. Småhusägare och privata fastighetsägare som inte har räntesubventioner ska betala skatten fullt ut. De har i många fall högre räntekostnader. För ett privatfinansierat småhus är räntesatsen ca 13-14 procent jämfört med 5,5 procent för ett statsbelånat. Inget i propositionen antyder att detta är bekant för bostadsministern. Har han ingen i närheten att fråga? Politikerna har nu lyckats göra bostadsbeskattningen helt oöverskådlig för så gott som alla. Därmed har väljarna inte längre någon kontroll över vare sig bostadskostnaderna eller de politiska beslut som avgör dem. Det går efter detta inte att ta bostadspolitiken på allvar. Den kan å andra sidan inte heller göras till föremål för satir.” Att fastighetsskatten skulle ge orimliga konsekvenser insåg alltså även regeringen. Efter två veckor kom därför en ny proposition med förslag om kompensation till vissa människor för att de skulle ha råd att betala den nya fastighetsskatten. Denna proposition kommer av flera skäl att bli historisk. Propositionen var så undermålig att utskottet omedelbart måste begära förtydliganden från departementet för att vi skulle få klarhet i innebörden av de föreslagna åtgärderna. En PM på 11 A4-sidor utarbetades och översändes till utskottet. Inte ens dessa förtydliganden rätade ut alla frågetecken som fanns. moria med empiriskt material, omfattande 203 enskilt ägda statligt belånade fastigheter. Undersökningen visade att kompensationen slog helt hasardartat. De flesta skulle få mycket stor underkompensation medan ett mindre antal skulle bli kraftigt överkompenserade. Representanter för Fastighetsägareförbundet uppvaktade utskottet och presenterade en undersökning på 158 fastigheter, som styrkte de uppgifter som Byggnadsentreprenörföreningen lämnat. Den socialdemokratiska utskottsgruppen lät sig dock inte påverkas. Propositionen skulle genomdrivas. Utskottet slutbehandlade därför ärendet den 27 november. Moderater, centerpartister och folkpartister avlämnade då en gemensam reservation, där vi bl.a. säger: ”Inledningsvis vill utskottet anföra att det i propositionen förordade kompensationssystemet är så schematiskt och schabloniserat att stora risker finns att kompensationen leder till en systematisk underkompensation. I skrivelser och vid muntliga föredragningar inför utskottet från vissa organisationer har farhågor framförts och material lagts fram som går i samma riktning. Utskottet finner att dessa farhågor bör tillmätas stor vikt. Att det i propositionen förordade systemet med stor sannolikhet ger detta av regeringen förmodligen inte förutsedda utfall kan troligen bero på att propositionen utarbetats under stor brådska och utan sedvanlig beredning. Några empiriska undersökningar om utfallet av det av regeringen framlagda förslaget har såvitt utskottet har sig bekant inte gjorts. — —— Till vad nu anförts bör läggas att räntebidragssystemet vid ett förverkligande av regeringens förslag kompliceras ytterligare. Det är redan i dag alltför svårgenomträngligt. Ett genomförande av regeringsförslaget — — — gör det praktiskt taget omöjligt för en enskild låntagare att beräkna effekterna av fastighetsskatten och av kompensationen. Som i en motion anförts är förslagen i propositionen ett utmärkt exempel på hur krångligt bostadsfinansieringssystemet blir när man tvingas kompensera vissa grupper för att ha infört en alltför hög beskattning. Till detta kan läggas att de fastighetsägare som inte har statliga lån med räntebidrag och som sålunda inte erhållit några subventioner inte med regeringens förslag kommer att omfattas av kompensationssystemet. Dessa fastighetsägare kommer dock att få erlägga fastighetsskatten enligt regeringens förslag. De har dock högre kapitalkostnader än de som får lån med räntebidrag vid i övrigt lika förutsättningar.

Beräkningar har gjorts som visar att de allmännyttiga bostadsföretagen blir överkompenserade med ca en kvarts miljard kronor under år 1985.” Den överkompensation som allmännyttan på det här sättet skulle få utlovade bostadsministern redan den 24 oktober i överläggningar mellan SABO, hyresgästernas företrädare och bostadsministern. Det var det pris som regeringen fick betala till vpk för att få röststöd här i kammaren i dag för förslaget om fastighetsskatt. I detta ärende har vi verkligen fått bevis för hur stort inflytande som kommunisterna har över den nu sittande regeringen. Även kommunistiska orättvisor sväljer man utan att blinka. Den kritik som de borgerliga ledamöterna i bostadsutskottet riktade mot regeringens förslag i propositionen 85 var hård. Aldrig tidigare har reservanter så snabbt fått rätt. Den 4 december snabbinkallades bostadsutskottet därför att socialdemokraterna nu hade fått kalla fötter och ville ändra i det justerade utskottsbetänkandet — en för Sveriges riksdag fullständigt unik framställan. Den borgerliga oppositionen hade vid det här laget totalt tappat tilltron till bostadsdepartementets förmåga att presentera hållbara beräkningar och kalkyler. Vi yrkade därför att ärendet skulle beredas ytterligare. Detta var så mycket mera motiverat som vi på goda grunder misstänkte att ytterligare fel fanns i beräkningsunderlaget från regeringen. Socialdemokraterna var dock lika ståndaktiga denna gång. Nu fanns det inga ytterligare fel, och ärendet skulle slutjusteras ”vid sittande bord”. I ett särskilt yttrande till bostadsutskottets betänkande har vi borgerliga ledamöter protesterat mot handläggningen av det nu aktuella ärendet. Regeringens brådska och slarv med propositionerna visar hur dåligt genomtänkta regeringens förslag egentligen är. Utskottsmajoritetens avvisande av vårt krav på ytterligare beredning visar på en nonchalans mot riksdagen som — efter vad som hänt — är fullständigt obegriplig. Jag skulle här vilja ställa en fråga till socialdemokraternas talesman i utskottet, Oskar Lindkvist: På vilka grunder avvisade ni egentligen vårt krav på ytterligare beredning i detta ärende? Våra misstankar om att ytterligare beräkningsfel föreligger har besannats. De taxeringsvärden och bidragsunderlag som använts i tabellerna är inte relevanta och stämmer inte med de i propositionen angivna förutsättningarna. Sålunda stämmer inte taxeringsvärdena med de beräkningar som i dag används för att beräkna hyreshusavgiften. För aktiebolag är skillnaden i vissa årgångar större än 100 kr./m?. Detta medför avsevärd underkompensation. Hur stor denna är i pengar är svårt att beräkna, men det torde röra sig om något tiotal miljoner.

De ekonomiska effekterna av departementets felräkning i denna del har uppskattats till 25 milj.kr. Det är svårt att veta om dessa två fel är ett medvetet försök från departementets sida att slippa betala ut full kompensation, eller om det är okunnighet och slarv som åter framträder. Hur som helst är den nakna sanningen den att kammaren ej har ett väl berett ärende att nu ta ställning till. Kjell Mattsson och Ingegerd Troedsson har visat på andra brister och oklarheter i betänkandet, vilka jag nu kan gå förbi. I de två betänkanden som nu diskuteras har kammaren alltså inte att ta ställning till ett färdigberett förslag. Risk föreligger dessutom att ytterligare fel kan finnas i beräkningarna. Det är omöjligt för oss att i dag avgöra om det är på det viset. Allt detta leder till slutsatsen att ärendet måste återförvisas till utskottet för ytterligare beredning. Jag vill då, herr talman, betona att det inte är fråga om en bara formell återremiss, utan utskottet måste få tid och möjlighet att ordentligt bereda ärendet innan det återförs hit till kammaren. Regeringens handläggning av fastighetsskatten och därmed sammanhängande frågor är ett sorglustigt exempel på hur det går när en regering velar fram och tillbaka utan att riktigt kunna bestämma sig. Regeringens handlande går ut över dess eget anseende, men värst drabbas dock alla de människor som skall leva med de lagar som stiftas på detta otillfredsställande sätt. Under två års tid har bostadsministern gjort en rad anmärkningsvärda uttalanden när det gäller hyreshusavgiften och en eventuell fastighetsskatt — den som vi i dag debatterar. Jag vill inte ta upp alla motsägelsefulla uttalanden, men jag skall ta upp det senaste uttalandet och ställa en fråga till bostadsministern. I en tidning fanns ett uttalande av bostadsministern apropå den felräkning som departementet till slut fick lov att medge. Enligt tidningen skulle bostadsministern ha sagt att detta väl inte är så farligt, eftersom 20 miljoner inte är så mycket i en proposition som omsluter 5 miljarder. Jag skulle vilja fråga bostadsministern om han blev rätt citerad i denna tidning. Sade bostadsministern så? Det skall bli intressant att höra vad bostadsministern har att säga på den punkten.

Gör regeringen så, återfår den enligt min uppfattning en del av det anseende som den i dag förlorat.

Herr talman! Som redan framgått av Kjell Johanssons anförande här i kammaren har folkpartiet avvisat förslaget om fastighetsskatt. När vi nu diskuterar de förslag om fastighetsskatt och om kompensatoriska åtgärder som ligger på riksdagens bord, måste domen över bostadsministern och den socialdemokratiska gruppen i bostadsutskottet bli hård. Det är fråga om man kan hitta något förslag som någon regering lagt på riksdagens bord som tillnärmelsevis varit så dåligt förberett som det vi nu behandlar. Då har ändå den socialdemokratiska regeringen givit en del jämförelseobjekt på den senaste tiden. Det är också ynkligt att inte utskottets majoritet insett eller velat erkänna de uppenbara brister som finns i de två förslag som riksdagen nu tvingas behandla. Historien med fastighetsskatten började i våras. Den gången fick lagrådet förslaget på remiss. I utlåtandet hade man ett flertal anmärkningar. Man ansåg förslaget krångligt, man sade att ”lika fall” kunde komma att behandlas olika, och till sist uttalade man att bärkraftsprincipen inte respekterades. Man ansåg också att förslaget borde ha varit föremål för utredning och remissbehandling, eftersom detta förutsätts i grundlagen. Det är inte ofta lagrådet har så svidande kritik, och det naturliga hade varit att bostadsministern slängt förslaget i papperskorgen för gott. Under våren stod det dock helt klart att bostadsministern inte släppt tanken på en fastighetsskatt. Han svarade på en direkt fråga vid en paneldiskussion i Helsingborg, där några av riksdagens ledamöter deltog, att han visst skulle lägga förslag om fastighetsskatt men att han nu inte brydde sig om lagrådet. ”Jag vet ju vad de anser”, sade han. Lyssnarna kunde vid det tillfället få intrycket att ministern skulle ta hänsyn till lagrådets invändningar när han utformade ett nytt förslag. Att så inte blev fallet vet vi nu. När förslaget först presenterades i höstas blev kritiken massiv. Inte heller denna gång hade förslaget varit ute på remiss. Denna anmärkning från lagrådet hade alltså förklingat ohörd. Bostadsministern kanske själv beklagar tillvägagångssättet i dag. En del av de uppenbara felaktigheter som är följden av klantig hantering i departementet hade säkert uppmärksammats vid remissbehandling, åtminstone skatteförslaget i kombination med kompensationsförslaget. I folkpartiets motion, där vi avstyrker förslaget om fastighetsskatt, påvisar vi ett flertal orimligheter i att införa en fastighetsskatt. Vår huvudinvändning är att det måste vara slut med att påtvinga svenska folket nya skatter. Problemet för landets invånare är inte att man har för få skatter, utan tvärtom: för många skatter och ett för högt skattetryck. Vi påtalade också problemet med bostadssektorns subventionsberoende och det faktum att reglerna för finansiering och beskattning är svåröverskådliga. I ljuset av vad som sedan hände när förslaget om kompensatoriska åtgärder lades fram är anmärkningen mot fastighetsskatten berättigad och hundrafalt mer än vad som då kunde förutses. Maken till krångel har inte tidigare skådats. Vi anförde att det var helt oacceptabelt att införa en skatt som skulle drabba stora grupper av hushåll utan att ens försöka visa att skatten skulle fördelas på ett rimligt sätt efter bärkraft. Vi påtalade i vår motion alla de varandra motstridande skäl bostadsministern lade fram i propositionen. Bostadsministern sade att fastighetsskatten var en rättvisereform, men det är inte sant. De som bor i hus utan statliga lån eller i äldre hus har inte bättre betalningsförmåga än de som bor i hus med statliga lån. Vi framhöll också att lagrådets kritik mot ofullständig analys verkligen fortfarande gällde, när vi behandlade det nya förslaget. Vi påpekade att boendekostnaden ökat för bl.a. egnahemsägare på grund av höjda räntekostnader. Detta borde verkligen Hans Gustafsson känna till. Bostadsministerns tal om att det var rättvist att alla kategorier fastighetsägare fick bidra till att finansiera räntesubventionerna, eftersom alla drog nytta av dem när nyoch ombyggnadsåtgärder skulle utföras, föll på sin egen orimlighet. Skatten drabbade nämligen ägare till fritidshus som inte kan dra nytta av dessa subventioner. Vidare är det troligen ganska ointressant bl.a. för pensionärer att denna möjlighet kanske kan finnas. Det är när denna kritik framförs som bostadsministerns andra argument kommer in: alla skall solidariskt bidra. Nu skall i sanningens namn erkännas att bostadsministern mellan varven svarade ja på frågan och påståendet om att det i grunden var en rent fiskal åtgärd, detta med skatten. Man ville ha in pengar. Det gjordes dock allt för att dölja detta faktum. När man lade fram denna proposition gjorde bostadsministern ett annat grundläggande fel. Han räknade inte in samtliga partier som ingår i regeringsunderlaget. Han räknade inte med kommunisterna, vars stöd han måste ha för att få igenom sitt förslag. Det kan inte vara obekant för ministern att vpk vill skydda allmännyttan och på allt sätt snedvrida konkurrensförhållandena mellan den privata sektorn och de allmännyttiga företagen. Det är naturligtvis troligt att socialdemokraterna hyser samma önskan, även om den inte är lika uttalad. Utformningen av kompensationspropositionen visar dock med tydlighet att misstanken är berättigad. Man har egentligen bara två varianter att välja på. Antingen är det oskicklig hantering eller medveten strävan som styrt förslagsställarna. Det som är bristerna i denna proposition har givit genljud vida omkring. Det jag tidigare sade om lagrådets anmärkningar mot det förra förslaget, bristen på utredning och remissbehandling gäller verkligen fullt ut även i fråga om kompensationspropositionen. De vägar man beträder för att ge kompensation för fastighetsskatten har verkligen visat sig krångliga och ger föga utrymme för att uppfylla lagrådets krav om ”lika behandling för lika fall”. Vi kan nu lämna åt sidan det räknefel departementet har gjort vid uträkningen av bidragsprocenttalet. Det är i och för sig anmärkningsvärt och tillhör säkert de ting som kan bli uppmärksammade när man i efterhand studerar de händelser som kantar de båda propositionernas väg till denna kammare. Det tillhör förvisso inte vanligheten att utskott går in och ändrar i justerade betänkanden. Anledningen till kritik nu är det sätt som använts för att beräkna kompensationen på. Regeringen har valt en ”schablonmetod”. Det måste givetvis medföra att vissa avvikelser från idealet kommer att uppstå. Frågan är dock hur stora avvikelser som kan accepteras. Vad man här kan misstänka är att de avvikelser som finns klart gynnar allmännyttan och missgynnar de privata fastighetsförvaltarna. Räkningarna baseras på genomsnittliga taxeringsvärden, men det är helt omöjligt för oss utskottsledamöter att få fram vilka taxeringsvärden som ligger till grund för departementets beräkningar. Man kan inte utläsa vilka taxeringar och vilken faktisk fastighetsskatt som kommer att gälla för de olika ägarkategorierna. Vad man vet är dock att taxeringsvärdena för enskilt ägda fastigheter i allmänhet ligger över genomsnittet och att taxeringsvärdena för allmännyttan på samma sätt ligger under genomsnittet. Resultatet blir en överkompensation för allmännyttan och en underkompensation för enskilt ägda fastigheter. Utgångspunkten är alltså att den skatt som skall kompenseras är högre än den egentligen är för allmännyttan och tvärtom för de privata fastighetsägarna. Nu stoppar det inte med detta. De bidragsunderlag som ligger till grund för beräkningarna av ”erforderlig kompensation” är genomsnittsvärden för alla fastighetsägarkategorier . Om man går in och undersöker bidragsunderlaget som framräknats och använts finner man att allmännyttans bidragsunderlag ligger högre än det man använt som genomsnitt och de enskildas ligger lägre. När man sedan gör beräkningar av de procentsatser som behövs för att kompensera allmännyttan för en viss fastighetsskatt kommer detta procenttal att beräknas på ett bidragsunderlag som är lägre än allmännyttans faktiska bidragsunderlag. Procenttalet blir därför högre än som behövs för att kompensera allmännyttan. Denna för höga procentsats används sedan i verkligheten på ett faktiskt, högre bidragsunderlag. Kontentan av detta är: Allmännyttan blir därigenom systematiskt överkompenserad. För de enskilda blir det tvärtom. Allt detta är allvarligt — denna systematiska underkompensation av de enskilda fastighetsägarna. När det sedan gäller effekten av den slopade kommunala garantibeskattningen är förvirringen total. Det system för räntebidragskompensation som bostadsministern föreslår utgår från ett antagande, nämligen att garantiskatten är effektiv och att därför dess slopande skulle medföra en skattelindring. Men så är det faktiskt inte i verkligheten för alla fastigheter. Vissa fastigheter kommer också att träffas av den höjda statliga inkomstskatten på 52 26, och de kommer alltså inte att få någon fördel alls på grund av att garantiskatten slopas. Dessa fastigheter kommer alltså att bli klart underkompenserade. Just denna underkompensation grundar sig på att bostadsministern har antagit — utan någon saklig grund — att garantiskatten alltid är effektiv. Därtill kommer en annan typ av underkompensation som uppstår därför att systemet grundar sig på schablonberäkningar som inte har någon motsvarighet för enstaka fastigheter i verkligheten. Om man lägger samman effekten av underkompensation på grund av schablonberäkningarna och underkompensation på grund av det faktum att garantiskatten alltid skall vara effektiv, finner vi att enskilda juridiska personer drabbas hårt. Totalt kan det röra sig om en sammanlagd underkompensation på ca 35 20 av den fastighetsskatt som skall betalas. Man kan finna det svårt att förstå att lagrådets krav på att ”lika fall behandlas lika” blir uppfyllt. Lägger man till detta att vi fortfarande tillämpar bruksvärdesystemet kommer inte dessa fastighetsägare att kunna få kompensation genom hyreshöjningar. De allmännyttiga bostadsföretagen har genom kompensation från staten givits möjlighet att inte höja hyran. Detta är en målsättning i sig, men detta mål skall inte nås genom statliga subventioner som i sin tur snedvrider hela marknaden. Vi har i reservationen från folkpartiet, centern och moderaterna framfört att kompensationsåtgärderna plus förslaget i proposition 70 om avskaffande av garantibeskattningen av juridiska personers fastigheter innebär att allmännyttan gynnas och tillförs ungefär en kvarts miljard år 1985. Skillnaden mellan privata bostadsföretag och allmännyttan kan uppgå till 8-12 kr/m?. Det kan betyda skillnaden mellan plus och minus för ett företag. Herr talman! Folkpartiet har yrkat avslag på den föreslagna fastighetsskatten. Därför yrkar jag nu bifall till reservationerna i betänkandet 8 från bostadsutskottet. Vi anser att de förslag vi nu behandlar saknar logiska motiveringar, saknar analys av vad som visar att förslagen behövs, saknar analys av konsekvenserna. Detta är resultatet när man lägger fram förslag som inte grundar sig på utredningar och inte har remissbehandlats. Vi stöder därför de återremissyrkanden som framlagts när det gäller skatteutskottets betänkande 17 och bostadsutskottets betänkande 8.
Herr talman! Vi i vänsterpartiet kommunisterna är kritiska mot huvudlinjen i regeringens ekonomiska politik. Vi har här i landet fått en ökad ojämlikhet, en ökad snedhet i fördelningen av inkomster och förmögenheter. Samtidigt med stora reallönesänkningar har många gjort s.k. klipp, inte minst på fastighetsmarknaden, med stora förtjänster på inflation, spekulation och ökad utslagning av de arbetande och då inte minst hyresgästerna. En beskattning av de ökade realräntorna som ett led i bekämpandet av inflationen är som bekant ett av de förslag som vpk aktualiserat. Vi har också ställt krav på en allmän räntesänkning. Det vore bra för bostadsmarknaden: det skulle innebära lägre produktionskostnader, ökat byggande och framför allt lägre boendekostnader och lägre hyror. Utrymme för en allmän räntesänkning finns, och den borde genomföras snarast. Förslagen till en ny fastighetsskatt och olika kompensationsåtgärder var ganska svårbegripliga, ofullständiga och osäkra då de lades fram men har efter förtydliganden och kompletterande beräkningar fått en utformning som gör att vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp inte kommer att medverka till att fälla förslagen. Kvar står att det fortfarande finns brister och svagheter i förslagen som vi kommer att fortsätta att försöka rätta till. Skatteförslaget är i sin utformning ett ganska trubbigt instrument som medför vissa orättvisor, liksom de flesta förslag med sådan här generell karaktär. Förslaget innebär en viss omfördelning och har vissa positiva fördelningspolitiska effekter. Dessa fördelningspolitiska effekter hade kommit bättre till uttryck om även industrifastigheter hade tagits med. Då hade en omfördelning skett inte bara mellan olika bostadskonsumenter utan även från företagen till bostadskonsumenterna. Vii vänsterpartiet kommunisterna är mycket tveksamma till en ny skatt på fastigheter som innebär ökade boendekostnader för stora hushållsgrupper. Även om vi inte principiellt varit motståndare till särskild avgift eller skatt på fastigheter, har vi alltid ställt som villkor att huvuddelen av sådana intäkter måste användas på bostadssektorn, för att hålla boendekostnaderna nere och skapa större rättvisa mellan olika boendeoch upplåtelseformer. Socialt acceptabla hyror och rättvisa i boendet förutsätter bl.a. en omfördelning av samhällets bostadsstöd, från den privata ägarsektorn till allmännyttiga hyreshus. De samlade bostadssubventionernas fördelning ser i grova drag ut så, att ungefär två tredjedelar av stödet i form av bostadsbidrag, skattesubventioner och räntebidrag går till ägda bostäder, som utgör drygt en tredjedel av hushållen. Övriga nära två tredjedelar av hushållen, de som bor med bostadsrätt eller i hyrd bostad, erhåller ca en tredjedel av stödet. Skatteomläggningen med begränsning av underskottsavdrag har inte mer än marginellt förändrat de förhållanden som gällde år 1982, då nuvarande hyreshusavgift infördes. Fortfarande gäller att rika fastighetsoch villaägare, med höga inkomster och stora förmögenheter, med egna företag, stora och dyra hus och s.k. lyxvillor kan göra stora ränteavdrag. Den del av villaägarna som beräknats utgöra omkring en fjärdedel tillgodogör sig närmare tre fjärdedelar av småhusägarnas skattesubventioner på totalt ca 12 miljarder kronor per år. Herr talman! Ett huvudmotiv för införande av den hyreshusavgift som nu tas ut för ca 800 000 lägenheter i äldre hyresoch bostadsrättshus och som beräknas tillföra staten ca 1,4 miljarder kronor för år 1985 var att motverka en förmögenhetsomfördelning från bl.a. allmännyttiga till privata fastighetsägare. Hyreshusavgiften motsvarar för många lägenheter som belastas av sådan avgift en utgiftsökning med uppåt 100 kr. per månad. Hyreslagens bruksvärdesregler har medfört en allmän höjning av hyresnivån, bl.a. beroende på höjningen och upptrappningen av garanterade räntor på bostadslånen. Privata fastighetsägare har under många år haft fördelar genom att de fått jämföra med allmännyttans hyror, trots att man generellt sett inte har haft samma kostnader. Man har kunnat tillgodogöra sig oförtjänta vinster av de kostnadsökningar som drabbat allmännyttan. I samband med diskussionerna om både borgerliga och socialdemokratiska regeringars förslag åren 1981 och 1982 om en speciell skatt i form av hyreshusavgift framförde vpk fyra villkor för en eventuell skatt enligt följande: 1. Huvuddelen av intäkterna skall användas på bostadssektorn för att hålla boendekostnaderna nere och skapa rättvisa mellan olika boendeformer. 2. Allmännyttiga bostadsföretag, som har betydande allmänna och sociala merkostnader och som redan genomfört en långt driven hyresutjämning i sina fastigheter, skall undantas. 3. Skatten skall inte vara avdragsgill vid inkomsttaxering. 4. Pensionärer utan eller med låg ATP, låginkomsttagare och hushåll som bor i nya, dyrare bostäder måste kompenseras. Dessutom utgick vpk från att det var självklart att även industrifastigheter skulle omfattas av en allmän fastighetsskatt.

Dessa förslag är alltjämt lika angelägna, och vi föreslår i en motion med anledning av den nu behandlade propositionen att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Riksdagens beslut nyligen, den 17 oktober — mot vpk:s röster — att slopa hyresstoppet och olika hyresvärdars krav på ytterligare hyreshöjningar från 1 januari 1985 med mellan 100 och 200 kr. per månad gjorde det nödvändigt att snabbt föreslå åtgärder för att motverka nya hyresstegringar. Viktigt var då, som vpk framhöll, ett riktat stöd till allmännyttan av en storleksordning som motsvarar allmännyttans behov för ett bra underhåll av sina lägenheter. Vi delar, som jag sagt, inte regeringens förslag att industrifastigheter inte skall omfattas av en fastighetsskatt. Omfördelning och kostnadsutjämning skall enligt vår mening inte undanta företagens fastigheter. Som ett av motiven för fastighetsskatten har anförts att samhällets bostadsstöd inte kan ökas, utan tvärtom måste minskas. Vpk anser inte att bostadsstödet under överskådlig tid kan minskas, men det är nödvändigt att i snabb takt omfördela en ganska stor del av detta stöd från ägartill hyressektorn. Stor uppmärksamhet måste ägnas åt det befintliga bostadsbeståndet och förbättra detta, men nyproduktionen får inte heller eftersättas. Av bostadssociala skäl måste staten fortsätta att satsa på och styra bostadsbyggandets omfattning, innehåll och inriktning. Rättvisan i boendet, solidariteten, måste omfatta samtliga boendeformer, och hyresboendet hos allmännyttan måste enligt vår mening prioriteras. Herr talman! En politik där bostaden är en social rättighet måste vara det grundläggande. Alla människor skall ha tillgång till en tillräckligt stor, modernt utrustad bostad i bra miljö och till rimliga kostnader. En lönarbetare skall ha råd att hyra en sådan bostad utan bostadsbidrag. Ingen skall kunna göra vinster på andras behov av att bo. Vinstoch spekulationsintressena måste bort i alla led, alltifrån marken till förvaltningen. Alla bostadspolitiska åtgärder måste sättas in i sitt fördelningspolitiska sammanhang. De måste syfta till att öka jämlikheten i boendet. Från dessa utgångspunkter kan motiv finnas för en avgift som tas ut inte bara på äldre hyresoch bostadsrätter utan även på övriga fastigheter om huvuddelen av de pengar som tas in används inom bostadssektorn på sådant sätt som vpk föreslagit.

Pensionärer och andra hushåll, som med hänsyn till låg inkomst och mycket höga boendekostnader kan drabbas hårdare än andra, måste kompenseras för detta genom särskilda åtgärder. Vpk har redan för ett par år sedan och därefter i olika sammanhang angett att vår utgångspunkt inför den fortsatta behandlingen av regeringens förslag till en allmän fastighetsskatt var att förslagen och riksdagens beslut skulle bli sådana att de innebär en kraftig förstärkning av resurserna för en rättvisare, social bostadspolitik. Vi angav i vår motion ännu en gång på vilka punkter vi inte delade regeringens förslag och därmed även under vilka betingelser vårt stöd kunde påräknas. Vpk har därefter, vilket också har nämnts i debatten och är ganska bekant, i anslutning till förslagen om fastighetsskatt och ekonomisk-politiska åtgärder kommit överens med socialdemokraterna bl.a. om att hyreshöjningarna år 1985 skulle begränsas till omkring 3 96. SABO och Hyresgästernas Riksförbund har sedan vid överläggningar med bostadsministern förklarat sig beredda att medverka till en sådan begränsning och har träffat en central överenskommelse med riktlinjer för 1985 års hyror med en begränsning av hyreshöjningarna till genomsnittligt 3,5 20. Detta har möjliggjorts genom de förslag regeringen lade fram för riksdagen i propositionerna 85 och 70. För de allmännyttiga bostadsföretagens del innebär förslagen att man får bidrag och lättnader för år 1985 för de flesta företagen i storleksordningen 20 kr./m? eller 7-10 Zo. Därmed förelåg och föreligger förutsättningar att undvika hyreshöjningar över 3,5-procentsnivån. De ”kompensationsåtgärder” det är fråga om är som bekant räntebidrag, dispens från avsättning till konsoliseringsfonder, övergång från hyreshusavgift till fastighetsskatt och slopande av den kommunala garantibeskattningen. Den höjning av hyrorna med 5 kr./m?

Även med hänsyn tagen till detta synes hyreshöjningarna för år 1985 i ganska många fall ha blivit så stora att man måste misstänka att man vid uppgörelserna inte tagit tillräcklig hänsyn till den faktiska kompensation i form av bidrag och lättnader som allmännyttiga bostadsföretag får. Nu har förslagen i denna del kommit mycket sent och inte varit särskilt lättbegripliga då det gäller det materiella innehållet, och trots riktlinjer från SABO och HRF har det gett anledning till missförstånd. Detta har i vissa fall lett till att man varit alltför försiktig i beräkningarna då det gällt omfattningen av det direkta och indirekta stöd som regeringsförslagen innebär. I de fall hyresuppgörelser träffats som avsevärt överskrider den centrala hyresöverenskommelsen, bl.a. beroende på bristande information angående sakförhållanden, bör det naturligtvis genomföras nya överläggningar. Därest detta inte blir fallet finns eventuell ”överkompensation” kvar som en tillgång vid nästa års hyresuppgörelse och bör då kunna komma dessa hyresgäster till godo. Vpk tillmäter givetvis frågan om en kraftig begränsning av hyreshöjningarna för år 1985 stor betydelse, och vi gläder oss över att vi verksamt kunnat bidra till att hyreshöjningarna för landets hyresgäster nästa år kan beräknas bli mindre än hälften av vad de annars kunde ha blivit. Det handlar om kostnader i storleksordningen en miljard kronor som hyresgästerna slipper för år 1985. En riktig användning av fastighetsskatten, med den inriktning som kompensationsåtgärderna nu fått, en inriktning på att stödja de allmännyttiga bostadsföretagen och på att hålla boendekostnaderna nere och skapa större rättvisa mellan olika boendeoch upplåtelseformer, kommer också fortsättningsvis att få vpk:s stöd. Vi är från vpk:s sida inte speciellt bekymrade över om olika bostadspolitiska åtgärder får till följd att man försämrar resultatet för privat fastighetsförvaltning. Just möjligheten att använda fastighetsskatten för att förhindra nya stora hyreshöjningar, en allmän höjning av hyresnivån och fortsatta höga vinster på ägande och förvaltning av hyreshus, tycker vi är värdefull. Det är bl.a. på det sättet intäkterna från fastighetsskatten enligt vår mening bör användas. Man bör inte längre utgå från som något självklart att ägande och förvaltande av bostadsfastigheter alltid skall bära sig och gå med vinst. Herr talman! Boendet måste ges hög prioritet vid fördelningen av samhällets gemensamma tillgångar. De till boendet avsatta resurserna måste fördelas rättvist och solidariskt. Att betrakta bostaden som en social rättighet innebär att vi demokratiskt skall bestämma hur bostadsförsörjningen skall ordnas. Det är inte möjligt att garantera allas lika rätt till en socialt utvecklande boendemiljö, om bostaden betraktas som en handelsvara och fördelningen av resurserna överlämnas till marknadens fria krafter och spel. Makten över boendet skall inte utgå från ägandet, utan det måste utgå från boendet. Detta kan åstadkommas bara om spekulationsintressena inte tillåts verka inom boendet. Vi politiker måste — tvärtemot vad borgerliga företrädare brukar hävda — se till att människorna i det här landet har en bra bostadsförsörjning och att bostaden som en social rättighet för dem garanteras, precis som rätten till utbildning eller sjukvård. Inte heller i fråga om den mycket omtalade valfriheten kan politikerna ställa sig neutrala och utlämna till näringslivet och de fria marknadskrafterna att bestämma hur vi skall klara bostadsförsörjningen och vad det skall kosta. Herr talman! Mot den bakgrunden bör vi se förslagen till statlig fastighetsskatt och olika kompensationsåtgärder, som vi nu behandlar. Jag yrkar bifall till vpk-motion 59 yrkande 1 b och det särskilda yrkande om skatt även på industrifastigheter som Tommy Franzén har framställt och som delats ut i kammaren. Låt mig slutligen göra en liten kommentar. De borgerliga har i sina anföranden ondgjort sig över att socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna har träffat vissa överenskommelser som är till nytta för landets hyresgäster. Surt, sa räven om rönnbären. Jag förstår att de borgerliga partierna inte tycker om innehållet i vare sig förslaget till fastighetsskatt eller förslaget till kompensationsåtgärder. De har nämligen en klar inriktning och en klart fördelningspolitisk effekt för att slå vakt om dem som har det sämst ställt och för att i fortsättningen trygga en bra bostadsförsörjning till så låga kostnader som möjligt. Jag förstår om de borgerliga nu är irriterade över att de inte får en stor diskussion om beräkningsgrunder och tekniska finesser i förslagen, eftersom de borgerliga inte vill diskutera vad det egentligen handlar om, nämligen om bostadspolitik och politik över huvud taget. Låt oss inte, bostadsministern, göra någon hemlighet av att förslagen är utformade på ett sådant sätt att de bidrar till att öka jämlikheten och skapa större rättvisa på bostadsmarknaden.

Herr talman! Bostadsutskottet har i ett yttrande till skatteutskottet tillstyrkt förslaget till fastighetsskatt. Bakom denna tillstyrkan står majoriteten i utskottet, socialdemokraterna och vpk. Samma majoritet står i bostadsutskottet bakom regeringens förslag i proposition 18 om kompensatoriska åtgärder som en konsekvens vid införandet av en fastighetsskatt. Vi har nyss hört pläderingen från skatteutskottets sida om på vilka grunder fastighetsskatten är motiverad. Jag behöver därför inte upprepa vare sig skälen eller motiven. Mitt inlägg skall i stället knyta an till den kompensation regeringen föreslår skall gälla alla fastigheter, som omfattas av räntebidragssystemet. Först några ord om den materia som vi nu diskuterar. De svenska bostadslånereglerna är till sin natur komplicerade och för de flesta svårtolkade. Själva grunden för räntebidragssystemet är det lättare att få ett grepp om. Där vet man att räntebidragen är till för att hålla kostnaderna för boendet på en nivå som är rimlig. Och när det gäller rimlig kostnad tänker jag på varje medborgares självklara rätt att välja bostad efter behov och önskemål. Det är här som samhället spelar en betydande, och för många en helt avgörande, roll. I räntebidragssystemet är den garanterade räntan lägst ingångsåret och trappas därefter upp årligen för att till slut nå marknadsräntans nivå. Jag nämner detta, herr talman, av rent pedagogiska skäl, för vi strider med de borgerliga om räntebidragen. Val mellan de borgerligas krav på att räntebidragen skall tas bort och att det ytterligare skall rensas rent från andra stödformer och förslaget till fastighetsskatt är lätt för de allra flesta svenskar. Vi hade aldrig haft världens i snitt högsta bostadsstandard, om vårt land hade byggts upp efter borgerliga värderingar. Det är något att tänka på för mittenpartierna, som bör vara något mera misstänksamma i umgänget med moderaterna. I det här landet vet numera varje medborgare att moderat bostadspolitik går i rakt motsatt riktning mot den socialdemokratiska, som leder till solidaritet mellan de olika boendegrupperna. Eftersom räntebidragssystemet är nyckeln i vårt bostadslånesystem är det både naturligt och logiskt att den kompensation som skall genomföras byggs upp på basis av det redan existerande systemet. I propositionen nämns att det hade varit önskvärt att kompensationen för införandet av fastighetsskatt hade kunnat genomföras krona för krona. En sådan i och för sig önskvärd åtgärd skulle ha fyllt alla anspråk på millimeterrättvisa inom hela det bostadsbelånade området. Det saknas emellertid statistik och taxeringsvärde i det enskilda fallet, och dessutom skulle det ha lett till en byråkrati utan motstycke. Det skulle inte heller ha varit särskilt lättadministrerat. Att lösa problemet med en schablonisering har därför varit det riktiga. Det är alla bedömare överens om, oavsett om de är för eller emot den föreslagna åtgärden. Schabloniseringen är inget exakt mätinstrument. Det är emellertid en fullt användbar arbetsmetod, som har använts i departementet för att få fram ett trovärdigt underlag och därmed också ett rättvisande kompensationsunderlag. Jag har redan medgett att själva regelsystemet på bostadsmarknaden är komplicerat. Från detta utgångsläge skall alltså en rättvisande kompensationsbild tas fram, grundad på genomsnittliga taxeringsvärden och på räntebidragsunderlag för olika årgångar hus. I den räknebilden skall också vägas in hänsynen till fastighetsskatten och uppkomna skattelättnader, när garantibeskattningen för juridiska personer upphör. Det har också gällt att beakta de regionala differenserna i fråga om såväl taxeringsvärde som bidragsunderlag. I ett redan komplicerat regelsystem är det ett fantomarbete att ta fram ett underlag för kompensationen, vilket — så nära som möjligt — ligger på eller omkring medianen. Det är riktigt, som det framhålls i en del av kritiken, att en del fastigheter är överkompenserade i förhållande till medianen, och det är inte underligt att de allmännyttiga bostadsföretagen är kompenserade i detta sammanhang, eftersom det rör sig om självkostnadsföretag, som alltid ställer sina lägenheter till samhällets förfogande till skillnad från vad många av de privata fastighetsägarna gör. Andra fastigheter ligger på linjen eller har blivit något underkompenserade. Det hade känts riktigare att ha alla kompensationsfastigheterna på nolleller plussidan, men det har inte varit möjligt. Jag tror att det är klokt att efter genomförandet av beslutet noga följa kostnadsutvecklingen för att övertyga sig om att ingen kompensationsberättigad grupp har hamnat alltför snett. Den som gör sig besväret att gå igenom det nu så hårt kritiserade materialet och därtill underlagets alla komponenter skall finna att framräkningen av kompensationsnivåerna ligger något i överkant. Det är också det riktigaste sättet att bena upp problemet, eftersom det då finns en säkerhetsmarginal. Under de senaste dagarna har det upptäckts att det begåtts ett misstag vid framräkningen, vilket har fått känslorna att svalla i den borgerliga ankdammen. När företrädare för Fastighetsägareförbundet framträdde inför bostadsutskottet tisdagen den 27 november presenterades ett material av betydande intresse. Man påpekade vid föredragningen att förbundet gjort en enkät, baserad på ett urval av deras fastigheter, och framhöll att det uppenbarligen hade blivit ett feli systemet. Det påpekades alltså att det fanns ett fel, och en medförd skiss visade att flertalet privata fastigheter i denna undersökning hade en underkompensation som oroade. Strax före det nämnda sammanträdet i utskottet dök det också helt plötsligt upp en skrivelse från entreprenörerna som starkt kritiserade förslaget. Det visade sig då, herr talman, att fastighetsägarna hade fog för sin oro på just den angivna punkten. De kontakter som omedelbart togs med departementet ledde fram till att felet upptäcktes och kunde rättas till. Det kändes ganska skönt för både departement och utskott att få den förargliga felräkningen på ett av de många avsnitten ur världen, och så långt är jag tacksam mot Fastighetsägareförbundet och Byggnadsentreprenörföreningen för påpekandet. Jag vill dock framhålla att fastighetsägarna inte hade med sig något annat än en indikation. Var felet skulle ligga visste man inte. Nu skulle man tro att alla antingen kände lättnad för att man i tid fått rättat till felräkningen eller också — vilket snart skulle visa sig — skadeglädje över att ett så pålitligt departement som bostadsdepartementet i allt sitt nit och med sina ambitioner kommit att göra en, säger en, felräkning i detta väldiga material. Nu skrevs det i den i sak mindre nogräknade Stockholmspressen att bostadsdepartementet nästan bara gjorde fel. Det var ingen hejd på den övermaga kritik som — det vet ledamöterna i bostadsutskottet — fick helt andra proportioner än vad själva sakfrågan kunde ge anledning till. Jag måste säga att jag är överraskad över att bostadsutskottets ordförande deltar i debatten genom att läsa upp Dagens Nyheters s.k. artikel om innehållet i regeringens proposition. Att Rolf Dahlberg gör det beror ju på att han under hela sitt framträdande här i talarstolen bara höll sig till det som står i tidningar och i den borgerliga reservationen. De synpunkterna var ju inte nya för utskottets ordinarie ledamöter. Jag skulle vilja ge Dahlberg ett råd på vägen: Upphöj inte Nils-Eric Sandberg i Dagens Nyheter till en framstående bostadsskribent, för det är väl ändå att ta i alltför mycket. De borgerliga i bostadsutskottet bestämde sig redan tidigt för att låta propositionen om kompensation vara en angelägenhet för utskottets social demokrater och för dess vpk-ledamot. Det respekterar vi självfallet, men efter Fastighetsägarförbundets framträdande inför utskottet, efter intervjuer i tidningar och radio och efter ett stort massmedialt pådrag fick de borgerliga ledamöterna nytt livsmod. Jag är tillräckligt gammal för att erinra mig referat från en fotbollsmatch i Berlin 1936 av Sven Jerring. Han såg japaner, japaner, japaner överallt. Det blev precis samma effekt här. Plötsligt upptäckte nämligen de borgerliga ledamöterna i utskottet fel överallt. Det kryllade av fel i propositionen. Det stämde väl med den aktivitet som formerades av partsorganisationerna på bostadsmarknaden. Där fanns fastighetsägarna och byggentreprenörerna. T.o.m. det lilla Villaägareförbundet hoppade in i leken och krävde i likhet övriga att propositionen skulle dras tillbaka. Den var, som det hette i tidningsreferaten, behäftad med så många fel att den inte kunde ligga till grund för ett riksdagsbeslut. Nu hade också tidningarna övergett sin sakgranskning av förslaget. Att Svenska Dagbladet agerade i samförstånd med byggnadsentreprenörerna är dess bättre också helt nyligen konstaterat. I gårdagens Svenska Dagbladet kunde man nämligen läsa att ledamöterna i bostadsutskottet under dagens lopp skulle få beräkningar från just entreprenörerna som skulle visa vilka konsekvenser felräkningarna i departementet skulle leda till. Detta gjorde förstås att jag, som är både nyfiken och vetgirig, under hela måndagen låg på utkiken för att få detta viktiga dokument i min hand. Men icke — det kom inget brev. Eftersom artikeln var publicerad i SvD i går, måndagen den 10 december, måste man rimligen ha fått materialet dagen innan. Ännu i dag på morgonen -— vi skriver nu tisdagen den 11 december 1984 -— har inte något brev kommit till utskottet, men väl ett telefonsamtal att någon försändelse är på väg. Och på den vägen är det alltjämt. Däremot fångade jag i går upp ett helt annat brev, som uppenbarligen var avsett enbart för de borgerliga ledamöterna i bostadsutskottet. Det var en förteckning över ytterligare två nya fel som hade upptäckts. Nu fick vi en chans att granska deras material, vilket måhända inte var meningen. Mot dessa nya upptäckter från fastighetsägarna står sig emellertid materialet från bostadsdepartementet mycket väl. Jag vill säga detta till Rolf Dahlberg, som här drog ett exempel från den skrivelse som fastighetsägarna under gårdagen har försett de borgerliga ledamöterna i utskottet med men däremot inte de socialdemokratiska ledamöterna. Herr talman! Som en konsekvens av en allmän fastighetsskatt är det, som utskottet framhåller i betänkandet, nödvändigt med kompensationsåtgärder inom bostadsområden med statliga lån. Det är hemställan i detta betänkande jag nu yrkar bifall till. Därutöver har utskottet behandlat en skrivelse från SABO med synpunkter på den redovisningsmässiga hanteringen av konsolideringsfonderna som har tillstyrkts och nu ingår i mitt yrkande om bifall. Samtidigt yrkar jag avslag på de borgerliga partiernas reservation. Förslaget om återförvisning avvisas. Visserligen har ryktet gått några dagar här i Stockholm att riksdagens förste vice talman Ingegerd Troedsson skulle föreslå återförvisning till förnyad behandling i utskottet, vilket hon nu pliktskyldigast har gjort. Tar kammaren ett sådant beslut — och det lär finnas underlag för en sådan avstämning — så är det emellertid helt klart att vi röstar för ett avgörande i kammaren nu.

Herr talman! Oskar Lindkvist sade att det var så små felaktigheter i propositionen, så det var inget problem att behandla den. Felet rättades, säger han, och menar det som var mest uppmärksammat. Men det hade väl ändå varit bra om utskottsmajoriteten hade haft denna förståelse redan från början och inte vidhållit att betänkandet omedelbart skulle justeras utan att ta hänsyn till detta? Det var ju det som gjorde att man sedan fick gå till mig som ordförande och be mig sammankalla utskottet för att riva upp ett betänkande som redan var justerat. Oskar Lindkvist säger att det bara finns en felräkning i departementets arbete. Jag ställde ett par frågor till Oskar Lindkvist, som han inte svarade på, men i och för sig kan jag dra en slutsats av att Oskar Lindkvist sade att det bara fanns en felräkning. Jag tolkar det som ett besked att de övriga har gjorts medvetet av departementet och utskottsmajoriteten, t.ex. snedvridningen av relationerna mellan parterna på marknaden och den snedvridning som nu sker i tillämpningen av bruksvärdessystemet genom att man kompenserar vissa grupper mer än andra. Jag tolkar de uteblivna svaren på mina frågor och Oskar Lindkvists bekräftelse av att det bara finns ett enda fel så, att det faktiskt är av politiska skäl som socialdemokraterna inte vill göra en granskning av de övriga påpekandena. Den tolkningen styrks av att vpk triumferande tyckte att det var bra att skatten hade getts den utformningen att de allmännyttiga bostadsföretagens särställning jämfört med de andra företagen ytterligare markerades. Så några ord om vilka kompensationerna skall gå till. Vi kan, Oskar Lindkvist, räkna med att ingen småhusägare i dag har möjligheter att få ett större avdrag än 50 96 av en ränteutgift. Om en person bygger ett nytt hus är ränteutgiften 5,5 90 det första året, och han betalar själv 2,75 96. Om han i stället köper ett hus som inte har statlig belåning, är vederbörande duktig om han i dag klarar att finansiera köpet med låneräntor 12 Yo — snarare ligger räntan uppåt 14 26. Den personen måste i så fall betala 6-7 96 själv. Den som betalar mest pengar ur egen plånbok skulle med regeringens förslag dessutom betala en icke avdragsgill skatt till staten. Det är icke att lägga pengarna på rätt ställe. Fastighetsskatten såsom den nu har utformats är klart orättvis och felaktig. Det är därför som vi menar att det av regeringen föreslagna systemet absolut inte skall införas.

Herr talman! Om jag skulle hålla mig till samma vokabulär som Oskar Lindkvist, skulle jag prata om den socialdemokratiska hönsgården. Men det skall jag inte göra, därför att jag vill att vi skall diskutera sakfrågan och ingenting annat. Oskar Lindkvist gjorde några uttalanden som var litet överraskande. Han sade bl.a. att den schablonisering som regeringen har valt inte är något millimeterrättvist system, men att det i stort ger rättviskompensation. Vi har emellertid pekat på att det var precis det som regeringen inte hade lyckats åstadkomma i den nu aktuella propositionen eller i alla de papper som vi har fått från bostadsdepartementet. När de privata organisationerna på bostadsområdet gjorde empiriska undersökningar med underlaget från regeringen visade det sig tvärtom att förslaget slog våldsamt åt båda håll. Det var inga små avvikelser på 5 äå 10 90, utan 100 96 upp på en del och 30-50 26 under på andra. Det var alltså ingen hejd på avvikelserna. När föredragningen i utskottet och den skrivelse som vi hade fått från Entreprenörföreningen hade visat detta, frågade jag socialdemokraterna vid utskottsbordet, framför allt Oskar Lindkvist: Vad drar ni nu för slutsatser? Det måste vara något fel som här har påvisats. Ni brydde er emellertid inte om detta, utan fortsatte behandlingen som om ingenting hade hänt. Ni justerade betänkandet och skickade iväg det för tryckning. Först en vecka senare vaknade ni. Då fick vi göra det unika att riva upp ett utskottsbetänkande. Ni skall, Oskar Lindkvist, vara litet försiktiga i detta ärende. Här sitter ni nämligen verkligen illa till. Oskar Lindkvist riktade en mycket märkligt anklagelse mot de organisationer som har hjälpt regeringen att i efterhand rätta till fel. Oskar Lindkvist sade här: Organisationerna hade en indikation på att något var fel, men de kunde inte visa var felet låg. Hur i hela friden skulle organisationerna kunna hitta detta fel? De hade ju inte tillgång till regeringens beräkningsunderlag. Det är departementets uppgift att sköta sådana saker. Det skall inte privata näringslivsorganisationer behöva göra. Oskar Lindkvist sade också: Nu har aktiviteten hos de privata bostadsorganisationerna varit våldsamt stor. Ja, de har gjort vad regeringen inte gjorde. De har satt sig ner och undersökt hur skatten skulle slå för över 200 fastigheter. När de fann att utfallet skulle bli alldeles fel, slog de larm. Organisationerna har senare pekat på att det finns ytterligare fel. Det har jag fört fram, men Oskar Lindkvist brydde sig inte om att kommentera det. Inte heller svarade Oskar Lindkvist på den enda fråga — jag ville inte belasta honom med flera — som jag ställde till honom. Jag frågade: På vilka grunder avvisade socialdemokraterna i bostadsutskottet vår begäran om krav på ytterligare beredning?

Herr talman! Räntebidragsreglerna är svårtolkade, säger Oskar Lindkvist. Ja, det kommer inte att bli lättare att hitta i den djungeln, om de regler som nu föreslås blir genomförda. Jag vill också invända emot att man tydligen medvetet valt ett sätt att beräkna kompensationen som gynnar allmännyttan. Det är fråga om en utslagning av enskilt ägda fastigheter. Från folkpartiets sida anser vi inte att man genom att på det sättet slå ut en del av bostadsbeståndet bidrar till en bra utveckling för bostadspolitiken och för bostadsutbudet i landet. Den historieskrivning avseende utskottets behandling som Oskar Lindkvist gjorde är delvis riktig. En del av misstagen blev rättade, men inte alla. Det behövs en utredning. Det är ett dåligt underbyggt förslag som förelagts oss och som vi skall fatta beslut om. Om Oskar Lindkvist framhärdar och säger att allt är i sin ordning, då måste man fråga sig varför han gör det. Är det så att man inte vill rätta till de brister som uppenbarligen finns? Är det helt i sin ordning, Oskar Lindkvist, att man genom statliga subventioner pressar ner hyrorna i allmännyttans bostäder samtidigt som man på vissa fastigheter lägger en skatt som fastighetsägarna inte kan kompensera sig för? Här har talats om hur brister i förslaget har uppdagats. Det är ju detta som är huvudfrågan. Om förslaget föregåtts av en remissbehandling och om det hade utretts, då hade de här synpunkterna kommit fram innan vi behandlade förslaget i utskottet.

Det är ett förslag som vi under hand har fört vissa resonemang om och för vilket det, som jag har uppfattat saken, funnits en rätt stor förståelse hos socialdemokraterna. Genom att låta även industrifastigheterna omfattas av fastighetsskatten skulle man kunna sänka denna för samtliga fastigheter till 1 90 i stället för de 1,4 resp. 2 70 som nu har föreslagits. En sådan åtgärd skulle, som jag tidigare har varit inne på, få betydande fördelningspolitiska effekter i rätt riktning.

Jag har svårt att förstå varför vi inte kunde hamna på en gemensam linje också i denna fråga, så att vi fått en fastighetsskatt på 196 som omfattade alla och som inte var avdragsgill vid taxeringen. Det finns många uppenbara fördelar med ett sådant system, utöver de rent fördelningspolitiska, som jag understrukit. Jag vill gärna få någon kommentar till detta från socialdemokratiskt håll innan denna debattomgång är avslutad.
Herr talman! Den kommentaren skall jag leverera alldeles omgående. Regeringen har skrivit att den ämnar ta upp industrifastigheterna i ett annat sammanhang, och därför har vi lämnat dem utanför utskottsbehandlingen den här gången. Några ord till Kjell Mattsson kan jag väl kosta på mig efter hans inlägg. Jag har antecknat massor av frågor, och jag får ta upp några av dem som jag tycker har störst intresse. Kjell Mattsson deltog inte i utskottets sammanträde den 27 november, då vi diskuterade och behandlade regeringens proposition. Jag satt ordförande vid det tillfället. Därför vet inte Kjell Mattsson särskilt mycket om hur vi lade upp resonemanget, att vi begärde att få synpunkter på propositionen, att ordet var fritt och vi diskuterade fram och tillbaka för att se om vi kunde få någon som helst konkretisering utöver de allmänna, svepande synpunkter som de borgerliga ledamöterna hade på propositionen. Men det kom aldrig fram några konkreta synpunkter från de borgerligas sida — inte förrän fastighetsägarna och byggnadsentreprenörerna hade gett dem material. Detta material, grundat på ett litet urval av ett stort fastighetsbestånd, tillmäts så stort intresse och så betydande genomslagskraft att det påstås väga tyngre än det material som noggranna departementstjänstemän i bostadsdepartementet under veckor har räknat fram för att riksdagen skall få bästa möjliga underlag för ett rättvist beslut. Ni har alltså inga konkreta åtgärder att föreslå. Ni är bara ombud. Ni har bara förmedlat till riksdagen vad andra har sagt. I sitt senaste inlägg bara förmedlade Rolf Dahlberg vad man tycker och tänker i Fastighetsägareförbundet och Byggnadsentreprenörföreningen. Kjell Mattsson sade att det finns variabler i schabloniseringen. Ja, det är riktigt. Det är omöjligt att räkna ut detta med automatisk exakthet. Alla som kan något litet om dessa problem vet att om man använder en schablon, kan man inte hitta rätt i varje enstaka fall — det är en omöjlighet. Sedan tog Kjell Mattsson upp en diskussion om egnahemsägarna, och då kan jag säga honom en sak som de borgerliga inte har observerat, nämligen att villamarknaden inte har tagit skada av den debatt som förts om fastighetsskatten. Tvärtom! Det är en mycket bra marknad nu för att sälja och köpa villor — bättre än någonsin under de senaste fem sex åren. Så är det i varje fall i Stockholm och Stockholms förorter. Tidigare kallade Kjell Mattsson propositionen för brudköpet. Han såg i det ögonblicket ut som en försmådd friare. Det är lätt för oss, Kjell Mattsson, att välja mellan en bostadspolitik, där Ulf Adelsohn är statsminister, och en bostadspolitik med vpk, där Olof Palme är statsminister. Det är ett mycket lätt val för socialdemokraterna.
Herr talman! Vi är naturligtvis glada att vi inte ens har blivit utsatta för något frieri. För att historiebeskrivningen skall vara rätt vill jag tala om att det var på det sättet att bostadsutskottets betänkande nr 8 justerades den 5 december. Vid det sammanträdet var jag ordförande. Utskottsmajoriteten har alltså i beredningsskedet helt avvisat propåerna om att det kunde finnas något fel. Att man sedan rättar till detta tycker jag är bara bra. Det fanns därför ingen tveksamhet från min sida att kalla utskottet till ett nytt sammanträde. Oskar Lindkvist var i sitt föregående inlägg inne på att det skulle finnas en linje från de borgerligas sida om att ta bort räntebidragen. Han uttryckte sig så svepande. Det är ju inte alls på det sättet. I mitt inlägg framhöll jag att vi inte kan ta bort subventionerna till boendet, speciellt inte med tanke på att räntekostnaderna är så höga som f.n., men att det däremot måste vara möjligt att minska det generella stödet genom att dra ner på räntebidragen. Självfallet får man då vara beredd att sätta in stöd till dem som behöver det bäst ekonomiskt sett. Sedan sade Oskar Lindkvist att fastighetsmarknaden inte har tagit någon skada av skattedebatten. Om den har gjort det vet vi inte förrän litet längre fram i tiden. Jag tror också att det är alldeles fel att enbart ha Stockholm som utgångspunkt, eftersom det i Stockholmsområdet finns en större efterfrågan på bostäder än vad som är vanligt i landet i övrigt, där den här skattediskussionen nog kan ha en väsentlig stagnation som följd. Jag upplever situationen så — med tanke på att vi vill få till stånd förändringar — att socialdemokraterna så fort som möjligt vill få ett slut på debatten. Ytterligare diskussioner skall det inte vara. Men om beredningsarbetet i ett utskott skall ha någon funktion, skall man naturligtvis ta fram det ytterligare beslutsunderlag som kan vara erforderligt. Avslutningsvis vill jag fullfölja vad Oskar Lindkvist påbörjade. Han citerade ju Sven Jerring när denne refererade en fotbollsmatch i OS mellan Sverige och Japan. Då sades det att det var japaner, japaner och åter japaner överallt. Nu säger Oskar Lindkvist att vi ser fel, fel och åter fel överallt. I nämnda fotbollsmatch gick det väldigt illa för Sverige. Med tanke på alla de felsom kunnat påvisas i detta sammanhang tror jag att vi kan vara övertygade om att det kommer att gå dåligt för socialdemokraterna, därför att de håller fast vid sin taktik. Om det svenska fotbollslaget hade bytt taktik i matchen mot Japan hade de kanske vunnit den matchen också.

Herr talman! Först till frågan om att även industrifastigheter skall omfattas av fastighetsskatten. Oskar Lindkvist hänvisar till vad som sägs i propositionen om att frågan om beskattningen över huvud taget av företagen skall bli föremål för en översyn. I skatteutskottets betänkande sägs det: Frågan om att inlemma även industrifastigheter i fastighetsskatten finner utskottet vara för tidigt väckt. Nej, Oskar Lindkvist och övriga socialdemokrater, jag tycker nog inte att det är vare sig befogat eller särskilt klokt att i detta sammanhang — man talar ju om en allmän fastighetsskatt — undanta företagens fastigheter, industrifastigheterna, från en sådan här beskattning.

Herr talman! Oskar Lindkvist säger att vi inte har framfört några konkreta förslag till ändringar. Vi bara förmedlar vad man tänker och tycker inom Fastighetsägareförbundet, Entreprenörföreningen och ytterligare någon organisation. Det är ett rätt fantastiskt påstående. I mitt inledningsanförande pekar jag faktiskt på — även i andra långa inledningsanföranden i den här debatten pekar man på samma sak — att det finns ytterligare fel i propositionen när det gäller beräkningen av taxeringsvärdena och bidragsunderlaget för kompensationerna i detta sammanhang. Men de frågorna, som egentligen är de viktiga frågorna, struntar Oskar Lindkvist helt i. Han har tydligen inte ens hört att vi tagit upp dem. Det är det som är så betänkligt. Visserligen har man rättat till ett fel, men det återstår tre fyra fel till — såvitt vi nu vet. Vi säger att man kanske hittar ännu fler fel, om man sätter sig ned och riktigt undersöker propositionen. Det är ju det som gör att vi har krävt en återförvisning av ärendet för ytterligare beredning i utskottet. Sedan vill jag, herr talman, konstatera att Oskar Lindkvist inte vill svara på den fråga som jag har ställt två gånger: På vilka grunder avvisade man från socialdemokratiskt håll ytterligare beredning i utskottet? Jag vet inte om Oskar Lindkvist inte svarar på frågan för att han inte vill, men det vore bra om vi fick ett svar här i dag.
Herr talman! Vi har, Oskar Lindkvist, sagt nej till förslaget om fastighetsskatt, och vi har därför sagt nej till de följdförslag som framlagts. Vi har påtalat bristerna i förslaget om fastighetsskatt, och vi har också gjort detsamma när det gäller förslaget om kompensation. Oskar Lindkvist måste dock vara medveten om att det är helt omöjligt för utskottets ledamöter att i detalj få fram vilka fel som är begångna. Men, Oskar Lindkvist, när det konstaterades att materialet var felaktigt eller tvivelaktigt — vilket ord Oskar Lindkvist nu vill välja — borde det ha funnits anledning att bereda ärendet vidare. Till sist: Är det på det sättet, Oskar Lindkvist, att svaret på frågan om hur Oskar Lindkvist ser på saken är att han godkänner att det föreligger uppenbar underkompensation för enskilda fastighetsägare och att det är detta som Oskar Lindkvist säger ja till, så vill jag ha det svaret här i kammaren.
Herr talman! Till Tore Claeson vill jag säga att om han godkänner våra kommentarer eller inte har egentligen inget värde, eftersom vi återkommer till denna fråga i ett helt annat sammanhang. Det är det korrekta svar jag kan ge. Till Rolf Dahlberg vill jag säga att jag har tre minuters repliktid för att svara minst tre mycket frågvisa ledamöter som först på senare tid har börjat intressera sig för propositionen. Nu frågar Rolf Dahlberg ånyo på vilka grunder vi avvisade ytterligare beredning av ärendet i bostadsutskottet. Svaret är mycket kort: På rent sakliga grunder — ingenting annat. Till Kerstin Ekman vill jag säga att vi inte har någon anledning att tro annat än att det beräkningsmaterial som har tagits fram i bostadsdepartementet ger så full rättvisa som man kan begära åt de olika kategorierna på fastighetsmarknaden. Det är vårt utgångsläge. Vi hyser tillit till detta underlagsmaterial, vilket Kerstin Ekman inte gör. Det är däri skillnaden ligger och inte i antalet fel, något som påståtts i denna diskussion. Jag skulle vara intresserad av att veta vad Rolf Dahlberg och Kjell Mattsson gjorde mellan den 27 november och den 5 december. Då arbetade vi på den socialdemokratiska sidan med att granska det material som kommit fram från fastighetsägarna och byggentreprenörerna. Men vad gjorde ni? Ni gjorde ingenting. Inte ens den 5 december när vi hade sammanträde under ordförandeskap av Kjell Mattsson hade ni någonting att komma med som avvek från de synpunkter som fastighetsägarna hade lagt fram vid ett tidigare sammanträde. Detta material hade vi granskat och då kommit fram till att det fanns anledning att titta på omräkningsmaterialet, och det gjorde man i departementet. Vi inbillade vi oss att ni skulle vara nöjda med att få felaktigheterna rättade. Men det var ni inte, utan ni har hela tiden tuggat på temat att det är massor av fel i propositionen. Det är lätt att säga, men ni har alltså inget sakunderlag för att kunna dokumentera dessa påståenden. Jag vill till Kjell Mattsson också säga att jag här har en tidning där det som rubrik står: Rusning efter villor. Det talas om att villamarknaden nu befinner sig i mycket stark tillväxt. Det är praktiskt taget köer för att få köpa egnahemsfastigheter. De som är ute och söker lägenheter har ingen tilltro till de skräckargument som borgarna använder i denna debatt om fastighetsskatten. Dessa människor har större tilltro till att det material vi har diskuterat i anslutning till propositionen är framtaget på ett sådant sätt att det skapar tillit och trovärde. Det är en rasande stor skillnad mellan detta och de synpunkter som de borgerliga lagt fram när det gäller dessa ärenden. Jag bad bara Kjell Mattsson att vara litet mer misstänksam mot moderaterna, eftersom de vill ta bort räntebidragen. Skall ni gå samman, så var mycket uppmärksamma -— rätt som det är är räntebidragen bara borta.